Fru talman! Yttrandefriheten grundas på ett antagande om mångfald. Det skall vara möjligt att starta och driva radiostationer. De frekvenser som är tillgängliga skall användas. Kenneth Kvist argumenterar för att ett stort antal frekvenser skall stå oanvända, att det är förbjudet att starta nya radiostationer i dag, att det möjligen kommer att bli tillåtet om två år, men då efter en skönhetstävling där politiker eller andra avgör vad som skall få sändas. Kenneth Kvist har tidigare i utredningen argumenterat för en situation där antalet frekvenser skulle begränsas därför att stationerna skulle bära sig kommersiellt. Man landar långt ifrån yttrandefrihetsgrundlagens ståndpunkt att alla frekvenser skall användas så långt möjligt. Detta är oroande. Det gör att Kenneth Kvist saknar trovärdighet när han hävdar att inte alla frekvenser skall användas. Det leder till ett tystare Sverige, det leder till att vi inte får så många röster i etern som vi annars skulle kunna ha.
Fru talman! Nu trasslar Ola Karlsson till det för sig genom att försöka tillskriva mig ståndpunkter som jag aldrig har uttalat eller inte har. Jag anser också att antalet möjliga kanalutrymmen skall utnyttjas. Det handlar om på vilken grund de skall utnyttjas.

Vi är övertygade om att det sätt vi har förespråkat att detta skall skötas på - inte enbart baserad på penningen men på annat sätt - är det som bäst tryggar mångfalden. Det som har baserats enbart på penningen som den borgerliga regeringen genomdrev visar att det blev ett ganska enkelriktat utbud och att den lokala anknytningen blev begränsad.
Fru talman! Jag vill ställa i stort sett samma frågor till Kenneth Kvist som jag ställde till Göran Magnusson. Om den proposition som regeringen så småningom skall lägga fram baserad på utredarens förslag inte faller Kenneth Kvist på läppen, är Kenneth Kvist beredd att föreslå ytterligare förlängning av stopplagen två eller fyra år tills det kommer fram förslag som kan godtas av Kenneth Kvist? Sedan är det frågan om skönhetstävlingen för sändningstillstånd. Vem skall vara jury i skönhetstävlingen? Vem kan bedöma att vissa program är vackrare och mera tilltalande för människor än vissa andra? Tvärtom visar de lokalradiostationer vi har - att folk lyssnar på olika typer av lokalradio - vad folk tycker är skönt i sådana sammanhang. Men kanske Kenneth Kvist har en uppfattning om vad som skall vara vackert i de sammanhangen och själv räknar med att ingå i en jury för en skönhetstävling för sändningstillstånd.
Fru talman! Jag tror inte att man skall personifiera politiken så. Jag har inga sådana drömmar, och jag vet att utredningen jag deltog i föreslog att kommittéerna inte skulle innehålla politiker av något slag. Om regeringen lägger fram ett förslag som inte faller mig på läppen, lägger jag och Vänsterpartiet fram ett alternativt förslag. Sedan får vi se efter utskottsbehandlingen om det är tillräckligt klokt för att övertyga andra, om det kan bli en kompromiss eller om vi måste rösta och ta ställning mellan olika förslag. Men när regeringen har lagt fram sitt förslag skall det icke vidare bli någon tidsutdräkt av stopplagen. Då har vi kommit till vägs ände, och då får vi fatta ett beslut i den ordning som riksdagen har för sitt beslutsfattande.
Fru talman! Jag tackar Kenneth Kvist för den upplysningen. Jag fick i varje fall ett klart besked att man från Vänsterpartiets sida inte vill förlänga stopplagen ytterligare.

Fru talman! Ola Karlsson säger sig vara upprörd över stopplagen. När jag lyssnar på Ola Karlsson blir jag upprörd över hans bristande insikter. Jag var en av de som satt på Stockholms Auktionsverk på den tiden och försökte ropa på en frekvens. Runtom mig fanns välbekanta figurer i svenskt medieliv och räckte upp spadarna och ropade för sina tidningar, men via ombud som var personer. Det var synnerligen fult sätt att tillskansa sig medial makt. Men det var helt i enlighet med den lag som ni företrädde och gav möjlighet till för ett antal år sedan. Där satt alltså en kedja av dagstidningar, som sedermera visade sig vara Radio RIX, och ropade in frekvenser i namnet av anställda på sina företag. De förskotterade deras frekvensbetalning. Jag undrar om det ens är skattetekniskt möjligt att göra det, men så gjordes. Bakom mig satt en herre som jag känner sedan tidigare och ropade i 13 olika människors namn. Han hade fullmakter. Det var fransmän som betalade. Kedjan hette NRJ. Framför mig satt en annan som jag kände som ropade för 14 namngivna människors räkning. Det var alltså Stenbecksfamiljen som ropade in de frekvenserna. Jag menar att det sättet att se till att lokalradio kommer ut i landet är alldeles felaktigt. I Östersund och Åre fanns ett lokalt förankrat radioföretag som hette Radio Fjällvinden som var uppburen av den lokala näringen, av enskilda individer och av lokala företag. Det var väldigt populärt före lokalradiolagens tillkomst. Det var en uppskattad radiokanal, och många lyssnade på den. Det företaget var där för att ropa. Det stannade på 1,7 miljoner. Frekvenserna i Åre gick för över 2 miljoner. Det var rikskedjor som köpte den frekvensen. Har det blivit någon mer lokal radio, Ola Karlsson, i Åre och Östersund än det var på den tiden Radio Fjällvinden fanns där? Har det blivit mer lokal radio i Borlänge och Falun sedan Megapol tog över och undanröjde andra lokala alternativ? Har det blivit mer lokal radio i Hudiksvall, Bollnäs och Söderhamn bara därför att Radio RIX och NRJ sänder ungefär fem minuters lokal nyhetssammanfattning i lite spridda skurar över dagen? Har det blivit mer lokal radio och mer lokal företagsamhet för att det sitter en halvtids annonssäljare i Hudiksvall och säljer annonser i samma hus som Ola Karlsson vad det handlar om för företag, om man släpper auktionen fri som vi har gjort tidigare? Har Ola Karlsson tänkt sig för? Det handlar om kvartsanställda och halvtidsanställda annonskonsulenter knutna till dagstidningar som formerar sig i Radio RIX. Har ni inte bättre kvalitetskrav på den här lagen, Ola Karlsson? Kan ni inte åtminstone delta i en konstruktiv diskussion under stopplagstiden för att ställa lite kvalitetskrav på lokalradion? Om så inte är fallet tycker jag inte att det är mångfald utan enfald.

Fru talman! De 24 radiostationer som i dag hade varit tysta om socialdemokraterna hade fått igenom stopplagen från början har i dag ungefär 60 personer anställda. Det är 60 jobb som inte hade funnits i dag om socialdemokraterna hade fått igenom stopplagen redan år 1994. Lokalradiolagen är konstruerad så att en tredjedel av materialet skall vara framställt särskilt för den egna verksamheten, dvs. att man skall ha en ljudslinga eller annat som är eget. Det ledde t.ex. till att rent klassisk radio som Radio Classic eller Classic FM väl rymdes inom begreppet privat lokalradio trots att man med ett annat definitionssätt kan säga att det inte var ett skvatt lokal musik, eftersom den inte var framställd lokalt eller det inte var några spelmän som är lokala. Men det ryms väl inom lagens definition av privat lokalradio, eftersom det är musik särskilt framställd för den egna verksamheten. Vitsen med den privata lokalradion var just att få en radioform som stod fri från politiken där politiker inte styrde och ställde över programinnehållet. Effekten av dessa skönhetstävlingar är bl.a. att det blir en stark politisk styrning över vad som skall sändas i de olika områdena. Varför kan vi inte överlåta t.ex. åt lyssnarna i Örnsköldsvik att själva välja från de sju lokalradiostationer plus olika närradiostationer som finns där i dag?
Fru talman! Ingen förvägrar de lyssnare att välja som har möjligheter att välja. Störst utbud och fritt val har man här i Stockholm, där ett tiotal frekvenser redan är utannonserade och utauktionerade, och faktiskt inte många till rikskanaler. Här i Stockholm är den kommersiella marknaden tillräckligt stor och stark för att det skall gå att etablera en slagkraftig lokal radio. Det är den inte i resten av landet. Det är en av bristerna i den förra lagstiftningen. Ola Karlsson talar om skönhetstävling. I alla länder där man har släppt fri frekvenserna har man vissa kvalitetskrav. Även om man inte har den största plånboken har man som regel krav på att ha både lokalt anställda och lokalt producerat material. Jag har lyssnat på många lokalradiostationer i USA, i Storbritannien och i Frankrike. Jag befann mig i Frankrike när radion släpptes fri till folkets allmänna jubel under en socialistregerings regim och inträde. Men det var kvalitetskrav. Det var lokala idealister som jobbade med radion. Det var inte ett riksskvalande med minimalt lokalt radiomaterial. Far ut och besök verkligheten, Ola Karlsson! Titta på de radiostationer som verkligen försökte innan Birgit Friggebo gav Stockholms Auktionsverk rätten att auktionera ut frekvenser! Jag är inte emot fri radio. Jag är inte emot radioetableringsrättigheter. Men det skall ske på ett sådant sätt att inte enbart plånboken har rätten på sin sida.
Fru talman! Kenth Högström säger att ingen förvägrar människorna i Örnsköldsvik att lyssna på de olika kanalerna. Men i Sundsvall förvägras invånarna att lyssna på ytterligare en frekvens, och i Norrköping likaså. I Malå i Västerdalen finns det lediga frekvenser som skulle kunna fördelas. Ett resultat av den skönhetstävlingsmodell som förordades av den förra lokalradioutredningen hade blivit att om en radiostation hade bytt programinriktning eller innehåll hade man riskerat att bli av med tillståndet. Är det en sådan radioform vi vill ha där att om man inte sköter sig och har rätt program i enlighet med politikernas önskemål riskerar man att bli av med tillståndet? Vi har Sveriges Radio med public serviceuppdrag som har hyggligt mycket resurser till sitt förfogande och som styrs genom ett avtal mellan staten och Sveriges Radio. Varför inte tillåta en radioform som står fri från politisk styrning av innehållet?
Fru talman! Ola Karlsson gör två klara överdrifter. För det första säger han att vi andra som nu vill utnyttja stopplagstiden för att utreda kvalitetskraven på radioetableringarna framöver skulle önska en politiskt styrd radio. Radio Fjällvinden i Åre var inte politiskt styrd. De lokalradiostationer och närradiostationer som var verksamma i det här landet före Birgit Friggebos auktionslag kom till var inte politiskt styrda. Vad är det för snack? Varför denna demagogi? Varför döljer Ola Karlsson sina kunskapsbrister bakom den typen av demagogi? Som i vilken vanlig debatt som helst, får Ola Karlsson försöka förklara varför och hur den här politiska styrningen har skett på den närradio och lokalradio som har funnits tidigare, före auktionslagen. Jag tycker att detta är en dålig demagogi. Den döljer någonting annat. Den döljer Ola Karlssons egentliga vilja att få till stånd en ny auktionsrunda där plånboken tar över. Jag tycker inte att det är bra. När man har betalat så mycket pengar som man har gjort för frekvenserna uppe i Åre blir det så att man måste gå ihop i ett nätverk för att minimera sina produktionskostnader och klara av sina sändningskostnader. Det är ganska dyrt att sända lokal radio.

Fru talman! Kristdemokraterna blev apostroferade i Ola Karlssons anförande. Jag tänkte att jag skulle ge ett kort svar på detta. Vi var emot stopplagen när den infördes, men å andra sidan har vi inte varit helt nöjda med det auktionssystem som fanns tidigare heller. Vår inställning i dag är mer pragmatisk. Om vi skulle stoppa stopplagen i dag skulle vi återgå till det gamla systemet. Sedan kommer det ett nytt utredningsförslag i början på nästa år, och man inför kanske ett nytt system från år 2000. Det skapar en viss ryckighet. Därför har vi nöjt oss med att bara ange i ett särskilt yttrande att vi inte är nöjda med senfärdigheten i beslutsgången här. Det är naturligtvis en pragmatisk förklaring. Sedan kan jag inte låta bli att notera vad Kenneth Kvist sade tidigare. Han sade att det var skam att sändningsrätt skall heta pengar. Det var tråkigt att den insikten inte fanns i torsdagens debatt.
Fru talman! Det finns egentligen två anledningar till att jag begärde ordet, eller möjligen tre. Den ena är Ola Karlssons ständiga återkommande till att om vi upplåter ytterligare nio radiokanaler - enligt Lagrådet finns det nio - så klarar vi yttrandefriheten och får inga problem. Det är över 80 kanaler som sänder redan i dag. Jag vill ställa en fråga om detta med politisk styrning. Avser Ola Karlsson Sveriges Radio när han talar om begreppet politisk styrning? Hur resonerar han egentligen? Sedan är det naturligtvis bra med ökad sysselsättning, men jag tycker faktiskt att yttrandefrihetsgrundlagen är alldeles för viktig för att man enbart skall använda sysselsättningsfrågor för att motivera insatser utifrån den. Det handlar ju om mycket vitala intressen på yttrandefrihetens område. Fru talman! Ola Karlsson säger att ett tillstånd kostade 25 000 kr. När den första auktionen var, den som är redovisad i stoppbetänkandet om jag får uttrycka det på det sättet, betalade man över 1 miljon kronor för 40 av de 59 tillstånd som då var aktuella. Det högsta priset var 3 miljoner och sedan var priserna ned till 1 miljon. För tio tillstånd betalade man mellan 1⁄2 och 1 miljon kronor. Det handlar alltså inte om några småsummor i det här sammanhanget för att få möjlighet att yttra sig i den lokala radion.

Fru talman! De flesta radiostationer som jag har varit ute och besökt klagar också över de höga avgifterna. De tycker själva att de bjöd alldeles för mycket och att det blev för dyrt för dem. Där har jag den inställningen att om de nu har bjudit så mycket för ett tillstånd får de faktiskt stå sitt kast. Det finns ett stort antal tillstånd som har gått relativt billigt, däribland Lycksele som jag nämnde. Det kostade 25 000 kr. Jag blir litet bekymrad när jag uppfattar att Göran Magnusson menar att vi uppfyller yttrandefrihetsgrundlagens mening även om vi inte använder alla lediga frekvenser. Det är ju det Göran Magnusson indirekt säger. Då menar jag att man går ifrån både tryckfrihetens och yttrandefrihetens principer som bygger på etableringsfrihet och möjlighet att använda de frekvenser som finns. När det gäller tryckta skrifter är det enkelt. Där finns det inga tekniska begränsningar. Där är det penningen som styr om man vill starta en tidning eller inte. I etern finns det ett begränsat tekniskt utrymme. Jag menar att vi i alla fall skall utnyttja de lediga frekvenser som finns. Det finns nio i en första vända, och dessutom ytterligare i AM-bandet. Låt oss utnyttja lediga frekvenser!
Fru talman! Ola Karlsson! Debatten skulle bli betydligt bättre och sakligare om Ola Karlsson håller sig till vad jag direkt säger i debatten och inte till vad han anser att jag indirekt säger. Jag har ju tidigare vid flera tillfällen sagt att yttrandefrihetsgrundlagens eller grundlagens bjudande föreskrifter beträffande upplåtande av radiokanaler inte skall ifrågasättas. Det som har ifrågasatts, och som är skälet till stopplagen, är ju faktiskt de effekter som den uppenbart dåliga lagstiftning som den borgerliga regeringen lade fram på den här punkten har fört med sig. Det är ju detta som har försatt oss i den här situationen. Lyssna till vad jag säger! Försök inte missförstå mig för att få en spetsig replik till stånd!
Fru talman! Göran Magnusson säger att det är en dålig lagstiftning som har lett fram till de fria lokalradiostationer som vi har. Vi har i dag över 80 sådana radiostationer. På de flesta orter har man fler lyssnare i åldrarna upp till 35 år än vad Sveriges Radio har på samma täckningsområde. Jag tycker att den privata lokalradion är en formidabel framgångshistoria om man ser till att det är en etablering av ett nytt sätt att sända radio. Det är en ny marknad. Detta har lett till ett stort antal arbetstillfällen och till ett stort antal arbetsplatser som Socialdemokraterna vill sätta stopp för i dag. Låt den fria radion utvecklas på sina meriter utifrån de möjligheter som de menar att de har för att locka lyssnare! Sedan finns det alla möjligheter att sända närradio och annan radio för dem som är intresserade av detta. Det är inte brist på radiotid på de flesta orter, om man tittar på närradiosidan. Där finns det möjligheter. Men låt de fria radiostationerna verka! Avskaffa stopplagen!

Herr talman! För Vänsterpartiets del är det viktigaste målet under denna mandatperiod att arbeta för att öka sysselsättningsgraden. Både i kampen mot arbetslösheten och i arbetet för att utveckla och stärka vår demokrati - vilket för oss också omfattar den ekonomiska demokratin och därmed att minska de ekonomiska klyftorna i samhället - utgör satsningen på utbildning en mycket betydelsefull del. Vi ser utbildning som ett av de viktigaste instrumenten för att öka sysselsättningen, men också för att minska inkomstskillnader. Vi menar till skillnad från vissa borgerliga politiker att en sammanpressad lönestruktur inte alls behöver leda till minskad sysselsättning om den är korrelerad med utbildningens fördelning. Att utbilda dem som har lägst utbildning så att de bli mer efterfrågade på arbetsmarknaden och kan betalas bättre är enligt vår mening helt avgörande för att vi skall få en jämnare inkomstfördelning och en förbättrad sysselsättning. Internationella jämförelser visar också detta mycket tydligt. Bättre utbildad arbetskraft skapar ökade möjligheter att klara den ständiga omställning som präglar dagens arbetsmarknad. Utbildning ökar möjligheterna att få ett arbete; fler utbildade och ökad mångkunnighet innebär att flaskhalsarna också blir färre. Sverige bör alltså sträva efter att ha världens bästa kortutbildade. Det finns ingen motsättning mellan det och att samtidigt sträva efter att de med bäst utbildning skall kunna hävda sig bland dem som är bäst utbildade i världen. Kunskap är inte en ändlig mängd. Den kan fördelas till hur många som helst. Om man resonerar så här är grundskolan och gymnasieskolan avgörande både för vår produktivitet, hur vi fördelar inkomsterna och vår sysselsättningsgrad. Ungdomar med god utbildningsbakgrund har i dag fyra gånger så stor chans att få ett arbete som medelålders kortutbildade. Ett av de viktigaste verktygen för att påverka fördelning av makt, inkomster, sysselsättningsgrad och tillväxt i Sverige är därför att minska antalet ungdomar som inte klarar av skolan. I det moderna samhället kommer de som är skoltrötta eller som hoppar av från skolan att få det svårt. I Sverige är det 6 % eller ca 10 000 elever som lämnar skolan varje år med ofullständiga kunskaper. När det gäller de elever som har svårigheter i skolan är det i själva verket en lönsam investering för samhället att satsa så mycket som upp till 1 miljon extra per barn för att föra upp dem till en godtagbar utbildningsnivå. Det är just dessa elever som senare kan få problem på arbetsmarknaden och som kan kräva mycket stora resurser i denna storleksordning. Det långsiktiga sättet att resonera skulle ge utrymme för en mycket mer dynamisk pedagogik och också en bättre mix mellan teori och praktik. Men vad gjorde vi i stället under förra mandatperioden? Samtidigt som kraven på arbetsmarknaden har ökat har resurserna till skolan minskat generellt med ca 20 % och med ca 30 % för de barn som har särskilda behov. Det menar vi i Vänsterpartiet är ett stort misstag som vi måste reparera, och håller på att reparera, under denna mandatperiod. En förutsättning för att minska strukturarbetslösheten är också att öka utbildningsnivån för de medelålders kortutbildade. Jag skulle i en randanmärkning vilja säga till Per Bill att Moderata samlingspartiets budget innehåller betydligt mindre pengar till särskilda utbildningssatsningar för just dessa vuxna. Någon - jag tror att det stod i LO-rapporten - har räknat ut att vinsten för samhället är ca 180 miljarder kronor om 5 % av alla mellan 18 och 38 år som misslyckas med grundskolan förmås att studera så att de får gymnasiekompetens. Det är alltså lönsamt för samhället att satsa stora resurser på dessa grupper. Det är det som görs i det nationella kunskapslyftet. Särskilt gäller det dem som på grund av ålder, etnicitet eller bristande hälsa har stora problem på arbetsmarknaden. Här tycker vi att staten har ett särskilt ansvar för att motverka den diskriminering som invandrade och handikappade utsätts för. Vi kan alltså slå fast att ålder, kön, klasstillhörighet och etnicitet har betydelse för tillgången till utbildning. Staten har självklart ett ansvar för att utbildningssystemet utformas så att det ger en hög och jämnt fördelad utbildning. Verkligheten ser något annorlunda ut. Den sociala snedrekryteringen till högre utbildning har inte förbättrats nämnvärt under de senaste tio åren. Den relativa chansen att påbörja högskoleutbildning vid 21 års ålder var sju gånger högre för ungdomar från högre tjänstemannahem än för dem från arbetarhem i årskullen ungdomar födda Med detta sätt att se på saker är det lätt att inse att det framtida studiestödssystemet måste vara både generöst och rekryterande. Förslaget till nytt studiestödssystem kan inte skjutas upp längre. Ett nytt överblickbart studiestödssystem är ett måste för att studenternas vardag skall bli dräglig. Studenterna är också en av de grupper som under de senaste årens nedskärningar fått ett betydligt minskat konsumtionsutrymme. Jag menar också att det är ekonomiskt försvarbart att ge människor möjlighet att studera även efter det att de har fyllt 45 år, och det menar jag i ljuset av den stora vuxenutbildningssatsningen. För några veckor sedan fick jag ett brev från Maria. Hon har deltagit i kunskapslyftet, och i vår når hon en nivå motsvarande gymnasieskolekompetens. Maria - arbetslös sedan väldigt lång tid - var i början inte särskilt motiverad, men intresset och glädjen över nya kunskaper och insikter har under studietiden ständigt vuxit sig starkare. Hennes studieresultat är utmärkta. Med en återerövrad framtidstro och stärkt självkänsla vill hon nu vidareutbilda sig till lärare. Men tyvärr har hon fyllt 45 år innan hon påbörjar sina studier, och hon beviljas därför inget studiestöd. Rent mänskligt - för Marias del - är det självklart att beskedet om uteblivet studiestöd innebär en stor besvikelse och frustration. Men frågan är ju om det är klokt ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Vad kommer det att kosta samhället om Maria nu tvingas tillbaka till arbetslöshet, varvad med olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder, fram till pensionsåldern? Vad kan hennes svikna förhoppningar i form av försämrat psykiskt välbefinnande kosta samhället? Ponera att hon i stället beviljas studiestöd och genomgår en lärarutbildning. Hon har med sin stora livserfarenhet säkert möjlighet att bli en mycket god lärare. Visserligen kommer hon inte att hinna betala tillbaka sina studieskulder före pensionsåldern, men chanserna att få ett jobb ökar och hon kommer att betala skatt under ett antal år. Nu undanröjer inte ett nytt studiestödssystem ensamt de studiesociala problemen och den sociala snedrekryteringen; det tror inte jag heller. Det finns andra mycket allvarliga brister. En är den bristande samordningen mellan de olika sociala stödsystemen och vem som skall ha samordningsansvar för den socialpolitik som berör studenterna. Vänsterpartiet har därför krävt att en bredare studiesocial utredning görs parallellt med att ett nytt studiestöd utformas. Den bristande samordningen har medfört en mängd oacceptabla konsekvenser. Dit hör t.ex. praxis i många kommuner att neka studenterna socialbidrag under sommaren, trots att detta strider mot socialtjänstlagen. Dessutom saknar studenterna alla former av arbetsskadeförsäkring, ett område där det borde vara enkelt att snabbt nå enighet om vidare lagstiftning. Den mycket svåra bostadssituationen i framför allt Uppsala, Stockholm, Lund och Göteborg kräver att snara åtgärder vidtas. Annars är jag rädd att den sociala snedrekryteringen ytterligare kommer att förstärkas. Redan nu tvingas duktiga ungdomar att tacka nej till en utbildningsplats därför att de inte kan hitta en bostad som de har råd att betala i storstäderna. Fler måste alltså få möjlighet att tillägna sig akademisk utbildning, även bland dem som kommer från studieovana hem. Vi menar också att kostnaderna för det livslånga lärandet måste fördelas på ett mer rättvist sätt mellan individen, samhället och arbetslivet. Därför har vi föreslagit att fonder, vi har kallat dem framtidsfonder, bör skapas som gör det möjligt för individen att få ekonomiskt stöd för att sadla om till ett nytt yrke eller ta ett rejält kunskapssteg. Det är ställt utom allt tvivel att en fortsatt välståndsutveckling i Sverige också förutsätter en omfattande och väl fungerande forskning. Vi menar också att resurserna till framför allt den fria, forskarstyrda forskningen och forskarutbildningen från samhällets sida måste öka väsentligt. I den parlamentariska utredningen Forskning 2000, som nyligen lade fram sitt slutbetänkande, rådde också partipolitisk enighet om detta. Till grund för den medicinska och teknologiska utvecklingen ligger framför allt den naturvetenskapliga forskningen. Dessa samband kommer sannolikt att få en ökad betydelse i framtiden, kanske främst inom områdena IT, bioteknik, energi och ekologi. Därför anser vi att det är nödvändigt att den naturvetenskapliga forskningen får utökade resurser. En storsatsning på utbildning kräver också lärare. Vi är bekymrade över den stora lärarbrist som samhället tycks stå inför, dels beroende på större barnkullar och den utökade vuxenutbildningen, dels beroende på stora pensionsavgångar. Drygt 40 % av lärarna kommer att gå i pension fram till år 2010. För gymnasielärarna är siffran hela 60 %. Framför allt gäller detta lärare i matematik, naturvetenskap och teknik. Om lärarna saknar naturvetenskaplig kompetens i framtiden och dessutom kanske har dålig utrustning är det inte så konstigt om barnens bild av naturvetaren och naturvetenskapen kommer att bli skev. Det är också svårt att entusiasmera barn för någonting som de varken kan exponeras för eller få förklarat på ett tillfredsställande sätt. Vi är alltså mycket kritiska till den ryckighet som regeringens beställning av lärarexamina för grundskolans årskurser 4-9 innebär för lärarutbildningarna. Vi menar att det knappast är försvarbart att arbeta med beställningar som ställer högskolorna inför så snabba omställningar och svåra dimensioneringsbeslut. Det måste vara möjligt att tidigare kunna förutse förändrade dimensioneringsbehov och i tid ge sådan information att man successivt kan förändra sin organisation i enlighet med detta. Vi anser att ett bättre planeringsunderlag för regeringens beställningar av utbildningsplatser på lärarutbildningarna måste utvecklas. Vi tycker också att det är lite förvånansvärt att regeringen i propositionen inte alls berör den situation som håller på att uppstå för de yrkesinriktade programmen i gymnasieskolan. Enligt en rapport från Skolverket finns en stor risk för att den svaga rekryteringen av lärare i yrkesinriktade karaktärsämnen - tidigare kallade yrkeslärare - parat med de väntade stora pensionsavgångarna kan leda till en ytterst stor lärarbrist i karaktärsämnen på de yrkesförberedande programmen. Detta vore väldigt beklagligt. Regeringen framhåller också i propositionen att skolans långsiktiga behov motiverar att minst hälften av antalet lärarexamina bör vara inom områdena matematik, naturvetenskap och teknik, och det kan man hålla med om. Samtidigt talas på andra ställen om det angelägna i att öka antalet utbildningar som kräver förkunskaper från de naturvetenskapliga programmen. Av propositionen framgår dock inte hur regeringen har tänkt sig att antalet studerande som har denna kompetens skall räcka till alla utbildningar som kräver kompetensen och som erbjuds av högskolorna. Det är här det s.k. basåret spelar en viktig roll. Vi menar att det bör få utökat utrymme och att det bör ges som ett särskilt utbildningsuppdrag till högskolorna med öronmärkta pengar för att säkerställa att det får växa fritt utan konkurrens om anvisade medel. Jag vill avsluta mitt anförande med att mycket kort beröra situationen efter de nya antagningsreglerna till doktorandutbildningarna, hur det ser ut på universiteten och vilka konsekvenser det här har fått. Situationen är, i varje fall som jag har förstått det, väldigt mörk i Uppsala, Lund, Stockholm och Göteborg. I Uppsala befinner sig den humanistiska forskningen närmast i kris, enligt uppgifter. Vid historiskfilosofiska sektionen råder antagningsstopp, trots att den är en av de mest välskötta i landet. Vid språkvetenskapliga sektionen är antagningen närmast obefintlig. Vid teologiska sektionen råder absolut antagningsstopp. De första fallen av antagning med annan finansiering har nu börjat dyka upp: ett fall i Stockholm och ett i Uppsala. I båda fallen har den äkta maken ställt finansiella garantier för hustruns försörjning under forskarutbildningen. Det känns nästan overkligt, tycker jag - i dag, 1998. Det kan väl knappast heller ha varit regeringens avsikt med den här reformen. Känsloläget bland de doktorander som har påbörjat sin utbildning under de gamla reglerna skulle jag vilja beskriva som snudd på katastrof. De har hunnit definiera sina avhandlingsämnen och planerat sin forskarutbildning efter helt andra regler. Bara i Uppsala är de ca 150 stycken. Många av dem kan nu tvingas avbryta sina studier. Kraven på individuella studieplaner och mer ansvarstagande från fakultetsnämnderna - det måste jag ändå säga - är någonting som alla doktorander välkomnar. Det är inte där felet ligger. Vi tycker dock att regeringen nu utan prestige skulle försöka titta igenom vilka konsekvenser det här har fått och hur övergångsreglerna är utformade. Vi måste ge rätt signaler till unga människor när det gäller studier på högskolenivå.

Herr talman! Jag vill inte säga att det ena utesluter det andra. Jag tror att man kan utgöra ett bra regeringsunderlag och också se till att doktoranderna får den hjälp de behöver. Nu är det här beslutet fattat. Vi var, precis som Moderata samlingspartiet, emot beslutet när det fattades. Vi hade de här farhågorna, och en del av dem tycks nu - i varje fall enligt mina kontakter - ha besannats. Jag tror inte att vi tjänar på att riva upp beslutet, men jag tror att vi borde se över övergångsbestämmelserna och titta på konsekvenserna. Det är nämligen de som befinner sig i systemet nu som har det svårast, de som har planerat sina studier efter helt andra regler.

Herr talman! Som jag sade i mitt anförande är en av de farhågor vi har att antagningsstoppen gör att vi kommer att få stora brister. Det blir svårt att senare överbrygga dem. Jag tror att det vore väldigt viktigt att vi nu tog reda på vilka konsekvenserna har blivit, så att vi har väl underbyggda argument och även en väl genomlyst bild av situationen. Det beror lite grann på vilka företrädare man talar med vilka bilder man får, men jag tycker att regeringen skulle ta initiativ till att skyndsamt utreda frågan.

Herr talman! Stora verksamhetsområden som förskola, skola, vuxenutbildning, högskoleutbildning, forskning och studiestöd har alla med samhällets påverkan och inverkan på människors liv att göra. Därför är det med största ansvar som jag närmar mig dessa frågor. Vem av oss vill inför våra barnbarn stå till svars för att de inte fått de möjligheter som de haft rätt till, att unga människor inte har fått en värdegrund att bygga sina liv på eller att Sverige som nation halkat efter i kunskapsnivå? Ingen. Ändå är risken påtaglig. Det finns elever i dag som känner att ingen vuxen hinner hjälpa dem, som inte hittar orienteringen i vad som är rätt och fel. Dessutom har landets kunskapsnivå sjunkit drastiskt i internationellt perspektiv, enligt de OECD-mätningar som genomförts. Vi kristdemokrater menar att skolan och systemet kan bli bättre. Vår utgångspunkt finns i den grundläggande synen på människan, en västerländsk humanistisk människosyn byggd på kristen etik. Den innebär att alla är unika och att alla har olika behov som skall tillfredsställas. Människor har förmåga att i gemenskap med andra påverka och ta ansvar för sina liv. Den förmågan innebär vidare att värden som frihet för den enskilde, solidaritet med svaga, jämställdhet mellan män och kvinnor och alla människors lika värde skall genomsyra hela verksamheten. Värdegrunden måste omfattas i praktiken, i det dagliga arbetet. Det tar sig uttryck i att våld, mobbning och främlingsfientlighet motverkas. Vi kristdemokrater menar samtidigt att en sådan syn får konsekvenser för hur man organiserar systemen. Det nuvarande utbildningssystemet är i alltför hög grad anpassat till att elever och människor är lika. De skall lära sig ungefär lika mycket på ungefär lika lång tid och på ungefär samma sätt. Dessutom skall det ske vid ungefär samma tillfälle i livet. Detsamma gäller studiefinansieringen, som endast i ytterst ringa del accepterar individuella förutsättningar. Detta måste vara feltänkt, eller vad tycker skolministern om detta, herr talman? Skola, utbildning och forskning har dubbla uppgifter. Dels syftar verksamheten till att fylla samtidens behov i form av kortsiktiga lösningar, självklart, dels framtidens, som kräver långsiktighet och samordning. Tyvärr tycks regeringen i alltför hög grad vara inriktad på kortsiktiga lösningar i stället för långsiktiga, med allvarliga konsekvenser som följd. Vi menar att en balans är nödvändig, skeenden kan aldrig frysas. Mitt under det att vi arbetar med morgondagens behov är de dagens, medan många samtida problem först är lösta när de är gårdagens. Exempel på detta är den hårda besparingen av basresurser på skolorna, vilken har fått till följd att alltmer resurser måste sättas in för att möta elever i behov av särskilt stöd. Konsekvenserna har blivit att vi visserligen löst ett kortsiktigt ekonomiskt problem, men att fler människor mår dåligt, och vi berövar barnen en harmonisk uppväxt, där olikheter är en tillgång snarare än en belastning. Planeringen av den högre utbildningen har flera frågetecken. Ett frågetecken rör det samhälleliga problemet att vi behöver spetsutbildad arbetskraft. Prognoserna visar att vi redan nu står inför problem att t.ex. rekrytera civilingenjörer och läkare. Samtidigt har regeringen redan tidigare år satsat stora resurser på naturvetenskapliga och tekniska grundutbildningar. Här blir jag naturligtvis tveksam till Vänsterpartiets nyligen gjorda uttalanden. De här medlen har inte ens hittat sina användningsområden, utan medlen tas i bruk nu i en nyligen beslutad tilläggsbudget. Likväl satsar regeringen ytterligare medel på de sistnämnda utbildningarna, samtidigt som alltför få platser finns på bristutbildningarna. Det tar ca 13 år att bli specialutbildad medicinare, var finns långsiktigheten när medicinarutbildningen inte har ett tillräckligt antal platser? Herr talman! Min undran är om utbildningsministern och socialministern över huvud taget diskuterar långsiktiga lösningar tillsammans. Motsvarande problem har vi inom lärarprofessionen. Alltför få behöriga lärare finns att tillgå. Att bli lärare tar runt fyra år. Barnen har funnits i kroppslig gestalt under denna tid. Likväl har man inte för fyra år sedan planerat fler utbildningsplatser. Vi kristdemokrater vill möta framtida behov genom åtgärder i dag. Det är en ansvarsfull politik, som inte enbart verkställer i dag det som skulle skett i går. Samma synsätt gäller studiefinansieringen. Ändringar som varit ologiska i relation till andra mål i systemet har gjorts. Människors liv hänger ihop i helheter, även om politiker har en tendens att tro att delarna tillsammans ger helheten. Vi har låg nativitet i Sverige. Vi har sett det som ett problem. Vi vill att alltfler skall utbilda sig allt högre upp i åldrarna. Samtidigt försvårar vi livssituationen för dem som vill förena reproduktiva och produktiva syften i sina liv. Som fembarnsmor studerade jag under rimliga villkor. Det är jag tacksam för. Men mina döttrar har inte samma möjlighet. Barntillägg finns inte, och fribeloppet är så lågt att extrainkomster för att slippa den ofta förnedrande proceduren att söka ekonomiskt bistånd är ingen idé. Pappaledighet saknas helt, samtidigt som jämställdhet är ett så viktigt mål att det skall genomsyra all verksamhet. Min fråga är: Hur kan utbildningsministern stå till svars för att möjligheten för unga människor att studera har försämrats de senaste åren, åtminstone för dem som har barn? I mitt fall får jag säga: Så var det inte förr i tiden. Då fanns det möjlighet att studera när man hade barn. Studiestödssystemet måste omgående förändras, människors olika livsval respekteras och systemet kopplas till målstyrning. Om den studerande förenar studier och arbete, kanske just för att dessa områden befruktar varandra, skall det vara görligt utan att livsvillkoren försämras. Lusten att lära tillsammans med respekt för individens ansvar måste i alla lägen vara vägledande för de principer och system som finns. Herr talman! Vuxenutbildningen har inte tagits på det allvar den är förtjänt av. Mycket är bra, människor har fått en ny chans att lära det som de av olika anledningar inte har kunnat ta vara på tidigare i sina liv. Men denna utbildning har till stor del varit riktad mot vissa målgrupper. Mitt under det att behov och en lust att lära har funnits hos vissa grupper, har vuxenutbildningen av arbetsmarknadsskäl tvingats på andra. Detta är kristdemokraterna kritiska mot. Lärandet är en subjektiv företeelse och bygger på intresse och motivation. Vi anser att vuxenutbildning skall utvecklas med hög kvalitet och finnas till för dem som själva önskar att lära. Vi vill dämpa takten i regeringens förslag till utbyggnad där stora risker finns för att kvantiteten blir viktigare än kvaliteten. Kvaliteten ser vi som viktig i hela verksamheten. Ett sätt att säkerställa den är att lärarna har en vuxenpedagogisk utbildning. Det är inte rimligt att vi utbildar lärare enbart till förskola, grundskola och gymnasium men inte till vuxenutbildning. Man skall kunna välja att utbilda sig till vuxenlärare. Det är beklämmande att regeringen i propositionen ojar sig över flykten av lärare från gymnasieskolan till vuxenutbildningen och menar att fler gymnasielärare skall utbildas. Att först behöva bli ungdomslärare för att senare bli vuxenlärare, med fortbildning i vuxenpedagogik, kan knappast vara önskvärt. Om gymnasielärare flyr den verksamhet de är utbildade för, är det naturligtvis ett annat problem som måste lösas. Herr talman! Vi ser fram emot Lärarutbildningskommitténs arbete i detta avseende, och vi undrar om ministern är beredd att verka för att vuxenlärarexamen kommer till stånd. Alla vuxna har rätt till grundläggande vuxenutbildning. Det är bra. Vi kristdemokrater har varit bekymrade över att inte särvux har varit en motsvarande rättighet. Jag kan inte heller förstå att denna orättvisa har fått leva så länge och lever fortfarande. Man noterar med tillfredsställelse i propositionen att volymen har ökat till 3 997 studerande. Med hänsyn till dem som borde ha fått möjlighet att studera på särvux är detta ytterst bekymmersamt - både med tanke på attityd och det faktiska förhållandet. Behovet beräknas vara 22 500. Därför var det med tillfredsställelse jag fick skolministerns svar i kammaren den 3 december att problemet skulle åtgärdas. Men vad innebär åtgärdande? De berörda människorna har naturligtvis rätt att utvecklas efter sin förmåga. Vi kristdemokrater sade i valrörelsen att vi ville vara en röst för den som inte kunde göra sin röst hörd. Det har vi tagit på allvar. Och, herr talman, frågan är om ministern tänker verka för att människor får en laglig rätt till särvux. Gymnasieskolan har problem och genomgår en översyn. Det tycker vi är bra. Vi avvaktar resultatet, men vi vill här peka på att just en omväxlande lärlingsutbildning och teoretisk utbildning skulle möta en del problem. Det finns också andra problem vi vill peka på. Många ungdomar har inte någon trygg hemmiljö och närstående att luta sig mot. Deras problem möts i skolan som om de vore skolproblem. I verkligheten är det problem som närmast skulle åtgärdas med hjälp av närhet till vuxna i livet utanför skolan. Vi vill därför dra lärdom av vad t.ex. folkhögskolorna har visat, dvs. att internatvistelse eller annat boende kan kombineras med gymnasieskolans utbildning. Social trygghet är en förutsättning för att må gott och lära. Föräldrarna har huvudansvaret för barnens vård och uppfostran. Det är viktigt att föräldrarna får ha inflytande över vilken påverkan barnen utsätts för. Rätten att välja skola är en demokratisk självklarhet, och fristående skolor ser vi som ett naturligt och utvecklande inslag i ett pluralistiskt samhälle. Skolan är ett stöd till föräldrarna och har som uppgift att fostra och ge eleverna baskunskaper för det fortsatta livet. Målet är att varje elev skall få möjlighet att utveckla sin särskilda begåvning och sina särskilda intressen. Alla kan utvecklas utifrån sin nivå. Därför är det inte minst viktigt att barn med olika typer av handikapp stimuleras. Sedan har vi frågan om synen på kunskap. Vi kristdemokrater menar att den teoretiska kunskapen har fått alltför stort utrymme och högt värde i relation till den praktiska. Vi menar att en balans är nödvändig både för samhället, för kunskapen i sig och för de enskilda medborgarna. Kring sekelskiftet var balansen en annan. Människor hade det praktiska kunnandet i ryggmärgen. Det var självklart. Det teoretiska kunnandet var huvudsakligen någonting för de besuttna. Folkbildningen startade med att göra den teoretiska kunskapen tillgänglig för folket. Så småningom tog också politikerna sitt ansvar i denna fråga. Nu är läget ett annat. Den teoretiska kunskapen är tillgänglig för alla som vill. Men hur är det med den praktiska? Herr talman! Företräder utbildningsministern och skolministern ett synsätt som uppvärderar handens arbete och det praktiska kunnandet och gör det tillgängligt för alla? Jag har lyft fram några uppfattningar, varav alla grundas på att system kring skola, utbildning, forskning och studiestöd skall vara flexibelt nog att möta olika människors förutsättningar och livsvillkor. Genom att vars och ens olika behov tillgodoses utifrån en tydlig värdegrund byggs det goda samhället. Jag har också ställt sex frågor till ministrarna, som jag förväntar blir besvarade i den efterföljande debatten. Herr talman! Jag vill för tids vinning yrka bifall till reservation 3 under mom. 1 och 5 i utbildningsutskottets betänkande 1, men står naturligtvis bakom de övriga reservationerna. Jag står bakom samtliga mina reservationer i utbildningsutskottets betänkande 2, men för tids vinnande yrkar jag bifall till reservation nr 1.
Herr talman! Yvonne Andersson talar om att alla människor är lika, i betydelsen lika värde. Jag skulle vilja säga att människor har olika livschanser. Varför är då Kristdemokraterna så pass njugga och vill dra ned på de särskilda utbildningsinsatserna för vuxna? Det är just de vuxna som har lika värde men som har haft olika livschanser. Yvonne Andersson talade om kvantitet kontra kvalitet. Jag skulle vilja veta vad Yvonne Andersson stödjer sig på när hon säger att hon är oroad för kvaliteten i kunskapslyftskurserna. Det enda jag har hört är att man mest skall oroa sig för att privata entreprenörer har fått uppdraget, bl.a. i den kommun vi båda kommer från. Där har lärarna varit dåligt utbildade, och de har definitivt inte haft någon pedagogisk utbildning. I det fallet är Kristdemokraterna ett parti som stöder just det privata entreprenörskapet i de kommunala sammanhangen.
Herr talman! För det första är jag ledsen att Britt Marie Danestig inte lyssnade på hela mitt anförande. Jag utgick från en ökad flexibilitet där man skall kunna ta hänsyn till livsvillkor och möjligheter till studier. För det andra vill vi dämpa takten men ändå fortsätta att utveckla vuxenutbildningen. I dag finns ingen kvalitetssäkring. Man har inte i statens regi tagit något som helst ansvar för att de lärare som skall undervisa inom kunskapslyftet har vuxenpedagogisk utbildning. Därför har vi yrkat på att det omgående skall genomföras.
Herr talman! Jag håller med Yvonne Andersson om att det är väldigt viktigt att lärarna är välutbildade och att de som skall undervisa vuxna har en vuxenpedagogisk utbildning. Men både Yvonne Andersson och jag vet ju att det är få lärare som har någon typ av vuxenpedagogisk utbildning. De skulle knappast räcka till för denna jättestora satsning. Jag har en annan fråga, och den gäller gymnasieskolan som Yvonne Andersson tog upp. Skall jag tolka Kristdemokraterna och Yvonne Andersson så, att ni nu har lämnat kravet på att nivågruppera kärnämnena och satsningen på att alla elever skall läsa gemensamt till en viss kompetens i kärnämnena? Har ni lämnat er tidigare vilja att individualisera problemet och låta vissa slippa denna kunskapsnivå?
Herr talman! Det som först och främst förvånar mig är att utbildningen för vuxenlärare skulle ha föregåtts av denna jättestora satsning. Då vill jag återigen säga: Kristdemokraterna vill utvidga antalet platser med 7 500 per år, men vi anser att det i dag inte finns den kvalitetssäkringen och det kraftfulla engagemanget från majoritetens sida att utbilda lärare för detta. När det gäller gymnasieskolan är vi beredda att diskutera hur olika människor kan tillgodogöra sig olika typer av undervisning. Målet, att de skall ha detta kunnande, är också vårt mål, men utbildningen kan ske på varierande sätt och med olika typer av varvningar mellan t.ex. lärlingsutbildning och teoretisk utbildning. Vi löser alltså upp det statiska i systemet.

Herr talman! Det moderna samhället ställer högre krav än någonsin på människors kunskap. Varje år tillkommer ca 10 % nya arbetstillfällen med krav på höga kvalifikationer. Samtidigt försvinner en lika stor del arbetstillfällen med enklare arbetsinnehåll. Fler människor måste därför få en kvalificerad grundläggande utbildning och förutsättningar att återkomma hela livet till utbildningen. I dag kan vi se att 40 % av befolkningen någon gång under livet studerar vidare. Detta är en siffra som vi med säkerhet vet kommer att bli allt högre i framtiden. Kunskapssamhället är på väg att förverkligas. Det innebär också stora utmaningar för den nationella högskolepolitiken. Det senaste årtiondet har den svenska högskolan genomgått sin största förändring någonsin. På åtta år har vi sett hur högskolan fått mer än 100 000 nya platser. Sverige får till årsskiftet tre nya universitet och om något år till förmodligen ytterligare ett. Jag vill med glädje uttrycka att de insatser som bl.a. Centerpartiet medverkat till de senaste åren har gett ett sådant resultat. Samtidigt, herr talman, måste man oroas över regeringens agerande. Man utnämner universitet, men man ger dem inte några nya pengar. Trots att både Högskoleverkets granskningsgrupp och styrelse klart uttryckt att universitetsbildningar förutsätter nya pengar till forskning och forskarutbildning, väljer regeringen att låtsas som om det regnar. Det är inte utan att man frågar sig vad ordet "universitet" betyder för vår utbildningsminister. Å ena sidan är det de som skall bära den svenska forskningen. Å andra sidan innebär det ingenting i praktiken att bli utnämnd till universitet. Det kan ju i och för sig tyckas vara vackert att få examinationsrättigheter. Men vad betyder rätten att examinera doktorer om de inte har pengar till att utbilda sina doktorander? Hur vill utbildningsministern ha det egentligen? För Centerpartiet är innebörden av en utnämning till universitet entydig: Det skall betyda nya resurser till forskning och forskarutbildning. Ett universitet förutsätts kunna forska och utbilda forskare inom flera områden. Det är ett krav som vi inte ställer på högskolorna. Att bli universitet måste därför betyda att forskningens andel av verksamheten ökar. Men hur ser det då ut egentligen i Sverige? Jo, av tre nya universitet har Växjö störst andel forskning. Där uppgår forskningsresurserna till 18 % av det totala anslaget. Minst andel har Örebro med 15 %. Detta kan vara intressant att jämföra med forskningsanslagen för andra, äldre universitet. Där varierar andelen forskning från Luleå Tekniska Universitet och Linköpings Universitet med vardera 35 % forskningsanslag av det totala anslaget upp till Stockholm och Uppsala, där forskningsanslagen uppgår till mer än hälften av det totala anslaget. Nu är det inte min avsikt att kräva per-capita-baserade forskningsanslag. Men nog måste utbildningsministern erkänna att det är en orimlig diskrepans mellan villkoren för de nya och för de äldre universiteten? Herr talman! Riksdagen har redan godkänt ramarna för 1999 års budget. Centerpartiet hade velat se ett annat beslut, så jag kan tyvärr inte yrka på vårt budgetalternativ som hade betytt 25 miljoner kronor extra vardera till Karlstad, Växjö, Örebro, Mitthögskolan och 10 miljoner kronor extra till Karlskrona/Ronneby. Jag får därför nöja mig med en stilla förhoppning om att regeringen i vår kommer att leva upp till de löften och förespeglingar som man tidigare givit då man bestämde att Karlstad, Växjö och Örebro skulle bli universitet och de antydningar som man givit om att Mitthögskolan har goda chanser att bli universitet under år 2000. Det borde innebära att regeringen i vårpropositionen skapar utrymme för en kraftig ökning av forskningsresurserna till dem. Herr talman! Nu när expansionen inom högskolan är beslutad och under genomförande måste kvaliteten i utbildningen säkras. Sveriges universitet och högskolor behöver ett kvalitativt språng efter det kvantitativa språng som nu är taget. Den högre utbildningens kvalitetsarbete måste ha sin grund i studenternas rätt till en god utbildning och deras krav och förväntningar på sin studietid. Studenten skall stå i centrum för utbildningspolitiken. Samtidigt går det inte att se studenter som en homogen grupp med likvärdiga behov. Vi kan se att såväl andelen vuxenstuderande som andelen människor från hem utan utbildningstradition blir allt större inom högskoleutbildningen. Ett modernt utbildningsväsende måste vända sig till alla olika studenter och ge både en utbildning som är anpassad efter studenternas olika förutsättningar och sådana sociala villkor att studenterna kan tillgodogöra sig utbildningen. En politik för ett kvalitativt språng i högskolan måste givetvis till stor del handla om kvaliteten i undervisningen och hur den säkras. Den måste också adressera frågor om studenternas villkor och möjligheter att tillgodogöra sig utbildningen. Kvalitetsarbetet måste också syfta till att förbättra kontakten mellan yrkesliv och högskola för att förmedla en utbildning som också ger en relevans för arbetslivets behov. När nu alltfler studenter med olika bakgrund söker sig till högskolan ökar också kraven på skolan att anpassa undervisningen så att alla studenter kan få en bra del av den. Högskolan är i dag den enda delen av utbildningssystemet där lärarna inte omfattas av formella krav på pedagogisk, metodisk eller didaktisk kompetens. Följden är att alltför mycket av högskoleutbildningen fortfarande bedrivs på samma sätt som för 30 år sedan. Behovet av högskolelärare kommer att öka kraftigt de närmaste åren. Det är därför viktigt med en samlad strategi för att få fler lärare. Här vore det intressant att höra utbildningsminister Östros om hur regeringen kommer att arbeta för att säkra tillgången på kompetenta lärare vid våra högskolor och universitet. En bra högre utbildning och forskning måste också sätta jämställdheten i fokus. I dagens högskola minskar andelen kvinnor påtagligt på de högre nivåerna i hierarkin. Ca 90 % av professurerna innehas i dag av män. För att uppnå en ökad jämställdhet inom hela högskolan är det nödvändigt att börja redan i grundutbildningen. Det behövs en aktiv rekrytering av kvinnor till forskarutbildningen, fler handledare till forskningsarbeten och en strävan efter större jämlikhet i högskolans tjänstestruktur. Centerpartiet anser att också studenterna inom grundutbildningen borde omfattas av bestämmelser motsvarande dem som finns i jämställdhetslagen. Sådana motsvarande regler bör skrivas in i högskoleförordningen. Herr talman! Studiemedelssystemet måste reformeras. Ett nytt studiemedelssystem skall vara hållbart och överskådligt såväl för den enskilde som för staten. Det måste framför allt minska den sociala snedrekrytering som finns i dag. Utbildning är ett av de viktigaste inslagen i en politik för att slå vakt om alla människors lika möjligheter. Investeringar i utbildning är av avgörande betydelse för såväl samhället som människorna. En politik för rättvisa måste i stor utsträckning bygga på en politik för att erbjuda alla lika möjligheter till utbildning. Även om möjligheterna till högre studier ökat efter expansionen så kommer inte de här möjligheterna alla till del. Den sociala snedrekryteringen till högre utbildning är i stort sett oförändrad sedan 1960-talet. De kommande åren bör stora ansträngningar göras för att bryta detta mönster och uppmuntra fler att studera. En stor andel av dem som i dag studerar på högskolan kommer att hamna i en livslång skuldfälla. Under den resterande delen av sitt yrkesverksamma liv kommer de att betala en akademikerskatt på 4 % av bruttoinkomsten i stället för att snabbt amortera av skulden. Den höga skuldsättningen gör att många tvekar inför att påbörja högre studier. De som tvekar mest är ofta de som är i störst behov av ett samhällsstöd för att våga ta språnget. Skuldsättningen bidrar därför till att bibehålla den sociala snedrekryteringen. Herr talman! Centerpartiet ser tre principer som bör ligga till grund för en ny studiemedelsreform. 1. Den första principen innebär att skuldbördan efter studietiden måste lättas. 2. Den andra principen innebär att studiemedelssystemet skall vara enkelt och lättöverskådligt. 3. Den tredje principen innebär att systemet skall konstrueras så att subventioner i systemet blir tydliga. Med dessa principer som grund menar Centerpartiet att det nya studiemedelssystemet bör utgå från att ansvaret för studiefinansieringen skall delas lika mellan stat och student. Studiemedlens totalbelopp skall därför utgöras av lika delar bidrag och lån. Om vi läser i riksdagspartiernas motioner ser vi att de flesta partier ser det som mycket angeläget att inom kort införa ett nytt studiemedelssystem. Utifrån detta är det rätt förvånande att det endast är Centerpartiet som lagt fram ett konkret förslag i frågan. Centerpartiet har ett finansierat förslag som kan ta sin början redan hösten 99. Folkpartiet visar sig ha en vision och en målsättning om ett nytt studiemedelssystem. Kristdemokraterna ser vikten av ett nytt system, och Moderaterna vill se en skyndsam utredning i frågan. Alldeles nyss kunde vi höra Britt-Marie Danestig från Vänsterpartiet prata om vikten av ett nytt studiemedelssystem och att detta bör komma i gång så snart som möjligt. Men då frågar jag mig: Var finns förslagen? Det handlar ju inte längre bara om att diskutera fina ord, om att diskutera att propositionen är på väg. Nu behövs det ett riktigt förslag med konkreta åtgärder för ett nytt studiemedelssystem. I betänkandet kan vi i alla fall läsa att utskottet "erinrar om att regeringen har aviserat en proposition om ett nytt system som skall träda i kraft år 2000". Detta har sin grund i tidigare utbildningsminister Thams uttalande. Nu är det bara att hoppas att nuvarande minister Östros tänker hålla fast vid regeringens tidigare löfte. Herr talman! Då studiemedlen är avsedda för heltidsstudier under nio månader måste det naturligtvis vara tillåtet med yrkesarbete under de månader då studiemedel inte ges. Centerpartiet anser att dagens system hindrar många studenter. Det skall vara möjligt att undvika en hög skuldsättning genom eget arbete under t.ex. sommaren eller under helger. Vi vill därför höja fribeloppet till två basbelopp, vilket motsvarar 74 000 kronor per år. Vi anser också att det skall vara möjligt att jämka mellan höst och vårtermin då man studerar båda terminerna. Det är inte utan att man förvånas över att inte ens en sådan justering aviserats. Höjningar i den storleksordning som Centerpartiet föreslår är inte svåra att finansiera men skulle betyda mycket för de studenter som i dag drabbas orättvist hårt av fribeloppsreglerna. Herr talman! Det finns många frågor som hade varit värda att ta upp. Med den tid som har stått till mitt förfogande har jag dock nöjt mig med att fokusera på de viktiga förändringar som inte har synts i budgeten. En sådan viktig förändring är forskningsanslaget, som jag har tagit upp. Människor skall kunna lita på löften från riksdag och regering. I och med att regeringen skapade de nya universiteten gjorde man ett åtagande att öka forskningsresurserna till dem. Jag hoppas att de nya förslagen kommer under våren. Slutligen vill jag när det gäller UbU1 yrka bifall till reservation 4 under mom. 7 och när det gäller

Herr talman! Det är förvånande att Centern kan kritisera andra partier för att inte ha gått igenom det här närmare och samtidigt i sitt anförande uppehålla sig vid studiemedel. Som om detta skulle vara det allenarådande för en studerande! Vi i Kristdemokraterna har faktiskt arbetat fram någonting som vi kallar för studiestöd i stället. Studiestöd är en mycket bredare fråga. Det handlar ju faktiskt om att se den studerandes hela situation. Då gäller det boendet. Då gäller det trygghetssystemen, som i dag inte finns. Det gäller pensionsförmåner, sjukförsäkringar, föräldraförsäkringar etc. Hur har Centerpartiet hanterat det?
Herr talman! Vi kan höra här hur Kristdemokraterna börjar fundera över sina system. Men vi har också under dagen hört dem diskutera och föra fram vikten av alla människors lika möjligheter. För min del handlar ett nytt studiemedelssystem om alla studenters lika möjligheter. Det är något som för mig är väldig viktigt. I fråga om de diskussioner som Kristdemokraterna tar upp här vad gäller det tidigare barntillägget vill jag säga att också Centerpartiet har engagerat sig kring dessa frågor. Det är en del av bakgrunden till att vi har föreslagit en studiesocial utredning. Kristdemokraterna. Jag funderar på hur deras budget ser ut. Här sparar man 317 miljoner kronor på universiteten och högskolan. Det gör Kristdemokraterna ganska unika eftersom det är det enda parti som faktiskt vill minska resurserna till den högre utbildningen och forskningen i det här landet.
Herr talman! Vi ökar på forskningen med 50 miljoner kronor, för att ta Sofia Jonssons sista fråga först. För övrigt är det ju så att i Kristdemokraternas politik är inte ekonomin det allra första. Det är inte prioritet 1. Prioritet 1 är människors möjligheter att utveckla någonting. Då är ekonomin den fråga som man naturligtvis får pröva och möta i de här sammanhangen. Vi anser att vi från grunden har gått igenom vilka behov som kan finnas. Det är inte så att vi kommer att spara på sikt. Det är snarare så att vi har en långsiktigare lösning så att vi inte hamnar i en dålig kvalitetssituation. När det gäller studiemedelssystemet och studiestödet vill jag fortfarande påpeka att om man nämner några exempel i ett replikskifte i en debatt som denna så kan vi sedan mötas och se hur pass genomtänkta förslag vi har. Vi vill inte ha ett system som är statiskt gentemot att alla människor skulle vara lika. Det hoppas jag framkom i inledningsanförandet.
Herr talman! Yvonne Andersson, jag ställer gärna efteråt upp på att diskutera hur vi kan lösa frågorna med anledning av det nya studiemedelssystemet och vilka förslag som vi kan komma överens om. Men det som är intressant och som jag vill komma tillbaka till är att Kristdemokraterna fortfarande vill minska resurserna till högre utbildning. De talar så vackert i motionerna om att kvaliteten skall bevaras samtidigt som en lugnare utbildningstakt väljs. Men de talar inte om var besparingarna skall göras. I stället anger man besparingarna i en klumpsumma. Man kan fundera över var Kristdemokraterna vill att besparingarna skall göras. Vem är det som inte skall få möjlighet att studera nästa höst, och vilken högskola är det som inte skall få ökade möjligheter till sin nya forskning?
Herr talman! Jag delar till en del det som Sofia Jonsson har sagt om studiemedelssystemet, både när det gäller den höjda bidragsdelen och fribeloppet samt samordningen med olika sociala stödsystem. Jag har en fråga som gäller något mycket konkret.

Hur har man kommit fram till att man skall erbjuda studenterna betydligt mindre pengar i månaden än vad de nu får?
Herr talman! Visst har vi i Centerpartiet funderat på detta. Vår målsättning med det nya studiemedelssystemet och vårt konkreta förslag, som är det enda konkreta förslag som finns på bordet här i dag, innebär ju att alla studenter skall få möjlighet att studera på en högre utbildning. Vårt förslag innebär precis som Britt-Marie Danestig sade att totalbeloppet sänks med 400 kr, vilket innebär att studenterna under studietiden får mindre pengar i handen. Men på längre sikt tryggar vi studenten. Det är det långsiktiga perspektivet som Centerpartiet har tagit fram, långsiktigt hållbart och långsiktiga möjligheter för studenten. Genom de undersökningar som har gjorts vet vi att det är skuldbördan som till största delen gör att många inte börjar studera på den högre utbildningen. Jag vill ställa en motfråga till Britt-Marie Danestig. Nu har vi hört Britt-Marie Danestig stå här och diskutera hur viktigt det är med ett nytt studiemedelssystem. Om ni i Vänsterpartiet tycker att det nu är så viktigt, hur ser då ert förslag ut, och hur vill ni finansiera det?
Herr talman! Jag tycker att frågan hur studenterna med 400 kr mindre - enligt Sofia Jonsson, men jag har för mig att det var fråga om ungefär 600 kr - skall klara sin direkta försörjning varje månad kvarstår. Skall de arbeta, skall de få stöd av sina föräldrar, eller är det andra sociala stödsystem, t.ex. bostadsbidrag, som skall fylla ut detta, vilket en centerpartist som jag mötte i en debatt före valet påstod? Då tycker jag att detta blir väldigt skevt. Vi har avstått från att lägga fram något konkret förslag därför att vi förväntar oss att regeringen någon gång i mars månad eller åtminstone någon under våren kommer att lägga fram ett sådant förslag. Men vi har i tidigare debatter och i tidigare motioner angett att det är viktigt med en väsentlig höjning av bidragsdelen och att vi tycker att denna trappa är riktig. Vi har talat om att utbildning på grundskolenivå borde vara en rättighet för alla om någon av någon anledning har missat den. Vi har talat om att individen skulle behöva satsa något lite när det gäller utbildning på gymnasieskolenivå men att det är ett starkt samhällsintresse att bidra med en stor del av detta. När det gäller studier på högskolenivå har vi sagt att nivån kanske borde vara att individen satsar 50 % och samhället 50 %. Vi har också räknat på hur mycket det kostar att slopa fribeloppet alternativt att höja det. Ungefär så anser vi att det skall vara, vilket har framgått av tidigare motioner. Men vi har i dag inte låst oss vid ett konkret förslag. Vi avvaktar.
Herr talman! Det är intressant att höra Britt-Marie Danestig från Vänsterpartiet börja diskutera och propagera och använda de termer som hon gör om det nya studiemedelssystemet - 50 % bidrag och 50 % lån. Det är jättebra. Men samtidigt hör vi hur man från Vänsterpartiet från talarstolen frågar: När kommer propositionen? Vi har väntat länge nog. Är det då inte rätt att vara med och bilda en opinion, så att vi tillsammans kan försöka få fram ett förslag som är långsiktigt hållbart och där det finns lika möjligheter för studenter att bedriva högre studier?

Herr talman! Jag kommer att koncentrera mitt inlägg på högre utbildning och forskning. För oss liberaler är det den enskilda människan och hennes frihet att välja väg så länge hon inte skadar någon annan eller begränsar andras frihet som är grunden för vår politik. Oavsett bakgrund, begåvning, fysisk eller mental styrka måste alla människor få många chanser i livet. För att nå detta mål måste man ständigt inhämta kunskap och utveckla sin förmåga. Det innebär inte att alla gör samma saker utan just det som passar var och en bäst. I ett liberalt samhälle utgör utbildningspolitiken och forskningspolitiken en mycket viktig grund. Vi måste här vara realistiska. Vi ser att vi i dag lever i ett mycket föränderligt samhälle. Utbildning i dag är en färskvara, och det är därför som var och en kommer att möta utbildning under hela sitt liv. Detta föränderliga samhället har vi inte haft förmågan att anpassa oss efter i socialdemokratins Sverige. Vi har inte i tid lagt om kursen för högre utbildning och forskning. Vi från Folkpartiet har kraxat om att vi inte längre kan förse svenskt näringsliv med de välutbildade forskare som behövs, och vi kan se hur inte minst läkemedelsföretagen har lagt mycket av sin forskning utomlands där kompetens finns. Nu har Astra t.o.m. aviserat att man skall flytta en mycket viktig del av sin verksamhet, huvudkontoret, till London där förutsättningarna är bättre för företagets arbete. Detta är dystert. Det är dystert för våra ungdomar som ser detta hända, och det är dystert för oss som är i pensionsåldern och som är beroende av att det finns ett vitalt näringsliv i Sverige för att vi skall ha råd med de trygghetssystem som utgör en så viktig del av det svenska samhället och som vi har all rätt att vara stolta över. I detta betänkande tar utskottsmajoriteten upp den här resultatredovisningen. Man konstaterar att man utbildar 21 400 fler helårsstudenter än regeringen krävt och refererar till att RRV anser att det är brister i budgeteringen. Detta är väl inte så konstigt med tanke på den snabbhet som detta skulle ske. Kanske är det inte helt fel samhällsekonomiskt att vi har utbildat fler än det var tänkt, därför att en del av den överproduktionen ligger inom naturvetenskap och teknik, vilket är tydliga bristområden där vi egentligen behöver utbilda fler och fler. Men det har varit ett kvantitativt tänkande, inte ett kvalitativt tänkande. Om vi skall kunna konkurrera internationellt måste vi erbjuda våra studenter och våra forskare en kvalitetsmässigt bra utbildning och forskarsituation. Våra studenter har världen som arbetsmarknad. Det är också så att svenska företag och svensk offentlig sektor i dag faktiskt har världen som rekryteringsbas. Detta ställer höga krav på att vi kvalitetsmässigt har en bra utbildning. Vi i Folkpartiet menar att regeringens kvalitetstänkande är för snävt. Givetvis skall varje fakultet, varje högskola och varje universitet självkritiskt granska sin egen verksamhet, men det räcker inte. Vi i Folkpartiet föreslår att fristående ackrediteringsinstitut inrättas, så som man har i t.ex. England och USA. De här skall vara obundna. De kan också mycket väl ha ackrediterare som kommer från andra länder. Med ackreditering av våra lärosäten får studenterna en möjlighet att se var man får den bästa utbildningen, var den bästa forskarutbildningen finns. Till detta kommer att vi också måste ha människor som är utbildade i ackreditering. Sådan utbildning finns faktiskt inte i Sverige. Man får söka sig till Finland, England eller USA för att få den utbildningen. Det krävs nämligen alldeles speciella insatser för detta. Efter detta med kvalitetssidan vill jag gå över till doktorandutbildningen. Flera talare här har varit inne på det som skedde under förra mandatperioden och de problem som en del fakulteter nu har. I princip är det ju stopp för att rekrytera nya doktorander. Jag skall ta upp ett annat problem som jag har sett i några forskningsfonder. Genom det fixerade fyraårskravet på finansiering kommer man nu från institutioner in med "färdiga doktorandpaket". Man kommer in med en ansökan om ett projekt men fortfarande är ingen doktorand så att säga anställd i projektet. Då har man väl hamnat helt fel i den här forskarutbildningen. Jag är kanske gammeldags men jag inbillade mig att en viktig del av utbildningen är att man kanske hittar en idé på en institution. Man sätter upp en hypotes. Sedan skall man underbygga det här med egna litteraturstudier. Man skall själv falsifiera den här hypotesen, inte få det hela färdigt som ett paket - man går in och gör de fyra åren och kommer ut med lagerkrans och hatt och med ring på fingret. Det kan inte vara rätt väg att gå när det gäller kvalificerad forskarutbildning. Jag hoppas att utbildningsministern kan nappa här. Det gäller att gå in och analysera konsekvenserna av den förändring som kom till stånd förra året och att vara villig att ändra på de delar som inte är bra. En annan sak som också blir fel tänkt är följande. Visst, det är bra att en avhandling inte tar 20 år eller något i den vägen. Men det finns frågeställningar som det tar längre tid att lösa, att besvara, än just fyra år. Själv har jag erfarenhet från området epidemiologi. Det är som att odla skog. Det kan ta betydligt längre tid att få fram svaren på de frågor som man har ställt sig. Medan man väntar på de svaren kan man kanske göra någonting annat - på den medicinska sidan, på sin specialistutbildning eller vad det nu kan vara. I vår alternativbudget sätter vi av 100 miljoner kronor till för doktoranderna. Vi vill också kompensera för de förluster som forskningsråden gjorde då förre utbildningsministern så att säga inte kom åt stiftelsernas pengar. Där plussar vi alltså på. Något som jag som folkpartist naturligtvis ömmar mycket för är de funktionshindrades möjligheter till studier och forskning. Här visar inte minst Bengt Lindqvists utredning hur eländigt det kan vara för studenter med olika funktionshinder att komma till lokalerna, att få hjälp med hörselslingor osv. Högskoleverket har nu faktiskt fått i uppdrag att inventera situationen. Man skall redovisa uppdraget till regeringen under år 2000. Men detta får inte så att säga lägga en kall hand på de förändringar som det går att göra redan nu. För en funktionshindrad student är en väntetid på ett år när det gäller det här förslaget och den tid som det sedan tar att åstadkomma förändringarna en väldigt lång tid. Vi tar upp en rad andra saker men jag kommer inte att hinna beröra alla. En viktig sak är dock att högskolor och universitet får friare antagningsmöjligheter. Vi har ju väldigt god erfarenhet av det som har hänt inom medicinarutbildningen i t.ex. Linköping där lokala antagningskriterier har utvecklats som går ut på att man möter studenten. Man testar hur väl studenterna har tänkt över just den här utbildningsvägen. Är det något som passar mig? Det är ju bättre att i tid få råd om att en utbildningsväg inte passar. Vi tar också upp detta med utlandsstudier. I den internationaliserade värld som vi nu lever i skall, tycker vi, minst en termins studier utomlands vara regel, inte det undantag som en del studenter väljer. Alla borde få den här kulturkompetensen, de språkkunskaper som detta ger. Vidare har vi tagit upp frågan om utbildningskonton för ett livslångt lärande därför att det är något som dagens arbetsmarknad kräver. Man skall kunna göra ett avbrott i sina studier när man känner att man behöver plussa på. Detta är inte minst viktigt för dem som är föräldralediga. Färskvaran, dvs. utbildningen, kan ju under en föräldraledighet bli förlegad. Man behöver därför ta upp studierna igen. Då kan det vara bra att ha ett utbildningskonto. Idén baseras på, som vi kallar det, ett pensions och utvecklingssparande. Man sätter av t.ex. ett och ett halvt basbelopp per år. Man kan ta ut en del av de här slantarna för studier och skjuta upp sin pension men det förutsätter att vi inte har yrkesförbud för vissa yrkesgrupper vid 65 årsdagen, som är fallet för läkare och tandläkare. Då går det liksom inte att skjuta upp. Flera talare har varit inne på frågan om studiestödssystemet. Vi i Folkpartiet tycker också att det har dröjt alldeles för länge innan man har vidtagit åtgärder här. Vi tycker också att man bör ha 50/50 fördelningen i ansvar mellan studenten och staten. Vi har även en tanke på att man vid varje uppnådd examensgrad skulle kunna få skriva av en del av studieskulden. Det skulle vara en bra "morot". Sofia Jonsson, anledningen till att vi inte lagt fram ett konkret budgetförslag här är att vi känner ett stort ansvar för den alternativbudget som vi har presenterat. I den har vi prioriterat insatser för funktionshindrade och äldre för att bli av med sådana här företagsovänliga skatter; detta för att få i gång jobben, som är en förutsättning för att vi skall få in mer skatter som vi sedan kan använda t.ex. till ett nytt studiestödssystem. Vad vi här gör är att vi säger nej till en höjd expeditionsavgift på 20 miljoner kronor Vi tror nämligen inte att vi skall ha en sådan retroaktivitet. Sedan vill jag säga några ord om jämställdheten inom forskning och högre utbildning. Här finns ett ojämställt förhållande. Vi har procentsiffror på, jag tror att det var Sofia Jonsson som tog upp den saken, hur det ser ut. Vad jag tycker är viktigt här - jag hoppas att utbildningsministern lyssnar men jag är inte alldeles säker på det - är att gå in bakom de här siffrorna för att se vad det är för beslut som leder fram till att den kvinna som söker en professur blir den goda tvåan som inte får professuren. När nummer ett avstår från professuren duger hon plötsligt inte, utan då skall alltihop utlysas och göras om. Den här kvinnan, den goda tvåan, kan då inte kallas till tjänsten i fråga. Det har hänt flera gånger. Jag tror att man behöver gå in och titta på hela beslutsprocessen, från det att en professur söks, och se vad som händer. Jag tror att det där finns en del så att säga omedvetna beslut som ligger kvinnor i fatet och som, om man blir varse dem, kan undanröjas. Jag tror inte att det är illvilja, utan det har bara blivit så i en rad beslut. Jag vill runda av med att säga att man, i och med att FRN skall fördela dessa 230 miljoner till andra forskningsråd och satsa på tvärsektoriell forskning, håller på att landa mellan två stolar. Slutligen: Vi står naturligtvis bakom reservationerna i betänkandet, men med tanke på kammarens tid och i synnerhet då det är risk för kontrapropositioner mellan förslag från tre partier som har 16, 17, 18 mandat nöjer jag mig med att yrka bifall till reservation 6 i UbU1 under mom. 7 om funktionshindrade.

Fru talman! Jag kommer att beröra hela området utbildning och forskning. Kvaliteten i den svenska skolan, den högre utbildningen och forskningen har under en lång period varit hög och utgjort en viktig förutsättning för utvecklingen av det svenska välfärdssamhället. En del av det växande välståndet har i sin tur omsatts i en utbyggnad av skolan och den högre utbildningen så att alltfler har fått möjlighet att studera. Det gäller skola såväl som högre utbildning och forskning. Även under den ekonomiskt svaga tiden sedan 1990 har det satsats på utbildning och forskning. Utbyggnaden av barnomsorgen, kunskapslyftet, den tillämpade forskningen med EU-medel och inrättandet av löntagarfondsstiftelserna och storsatsningar inom försvarsforskningen har tillförts stora resurser. Men satsningarna har inte kommit stommen i svensk utbildning och forskning till del. I själva verket har kärnverksamheterna grundskola och gymnasieskola fått vidkännas minskningar av resurserna, på grundskolan i storleksordningen 20 % i vissa kommuner. Detsamma gäller i viss mån kostnaderna per student vid universitet och större högskolor, vilket bara i viss mån kompenserats genom att man startat små och medelstora högskolor. Grundforskningen och fakultetsanslagen för forskning och forskarutbildning har inte ökat och i vissa mått mätt faktiskt minskat. Det här är en underlåtenhetssynd under rätt många år som redan har satt sina spår. Förutsättningarna för en bra utbildnings och forskningspolitik är emellertid inte dåliga. Men det är mycket som behöver rättas till eller förbättras. Det handlar då om själva kärnan i svensk utbildning och forskning. Vilka är då problemen som ligger främst och väntar på en lösning. Miljöpartiet har lämnat en samlad utbildningspolitisk motion med en analys av problemen så som vi ser dem och förslag till åtgärder. Jag vill kort nämna några. Jag följer den enkla dispositionen från barn till vuxen och börjar med förskolan. Förskolan har nyligen förts in under skolagen och fått sin egen läroplan. Redan nu kan vi säga att läroplanen är alldeles för torftig. Den måste utvecklas så att den bättre anger vilka krav som ställs på både innehåll och kvalitet i verksamheten. Krav på lärarkompetens skall skrivas in i skollagen. Det skall tydligt anges var ansvaret för verksamheten ligger. Förskollärarnas pedagogiska ansvar skall skrivas in, och kravet på föreståndare och förståndares ansvar skall också anges. Det är egentligen förvånansvärt att inte regeringen i propositionen förra mandatperioden hade med detta. I jämförelse med motsvarande delar för grundskolan gör att man faktiskt kan misstänka att regeringen tyckte att förskolan på något sätt var mindre betydelsefull. Så till grundskolan. Kanske är det just grundskolan som drabbats hårdast av nedskärningarna med färre lärare, speciallärare, skolpsykologer, kuratorer osv. som resultat. De elever som fått bära bördan av sparåtgärderna är de som haft behov av särskilt stöd, t.ex. barn med specifika läs och skrivsvårigheter eller barn med olika funktionshinder. Dessa missförhållanden är helt oacceptabla och måste snabbt rättas till. Det kan bara ske genom att resurser tillförs skolan så att det blir fler vuxna i skolan - lärare, speciallärare, skolpsykologer - och eleverna kan få det stöd som de enligt lag är berättigade till. När det gäller gymnasiet är spåren efter den illa planerade gymnasiereformen fortfarande tydliga och besvärande. Lärarfortbildningen har inte kommit i kapp, och många gymnasier har ännu inte ställt om sin organisation och undervisning efter de nya kraven och elevkategorierna. Här behövs fortbildning av de verksamma lärarna. Dessutom är det lärarbrist som ytterligare förvärras framöver genom att en stor del av lärarkåren närmar sig pensionsåldern. Lärarutbildningen måste öka såväl i omfattning som i kvalitet. I de eftergymnasiala yrkesutbildningarna har under de senaste tio åren skett stora förändringar dels genom att bra yrkesutbildningar har tagits bort, dels genom att många fristående yrkesutbildningar har förts över till universitet och högskolor, delvis av statusskäl. Miljöpartiet vill återinföra eftergymnasiala yrkesutbildningar i en rad olika former. Lärlingsutbildningen är en. Fristående yrkesutbildningar med goda praktikmöjligheter och yrkesskickliga lärare är en annan. Vi ser införandet av den kvalificerade yrkesutbildningen, alltså den försöksverksamhet som startade förra mandatperioden, som ett mycket bra inslag i den utvecklingen och noterar med tillfredsställelse att de i årets budget har ökats på i den delen. Det är bra, och vi ser gärna att den utvecklingen fortsätter. Så till utbildningarna vid universitet och högskolor. Det stora problemet med grundutbildningen vid universitet och högskolor är bristen på kvalificerade lärare. Utbyggnaden av grundutbildningen under förra mandatperioden skedde utan rimliga förberedelser. Endast en mindre del av lärarna på dessa utbildningar har egen forskarutbildning, och nästan alla saknar pedagogisk professionalitet. Miljöpartiet föreslår kraftiga resursförstärkningar i syfte att öka forskarutbildningen och införa en särskild högskollärarutbildning. Vi har som övriga partier krävt att studiestödssystemet skall förändras snabbt. Vi har nu väntat i tre år på en studiemedelsreform. Vi har också föreslagit att regeringen tillsätter en utredning för att titta på de studiesociala delarna. Vi vill återställa kvaliteten i de yrkesutbildningar som missgynnats av att knytas så hårt till universitet och högskolor. Här vill jag gärna ta exemplet lärarutbildningen. Vi vill att lärarutbildningen skall göras mer självständig, kanske i form av egen högskola med egen övningsskola med goda praktikmöjligheter i direkt anslutning till studierna och med erfarna lärare som har god kompetens inom yrket. Lärarutbildningen skall också ha egna forskningsavdelningar med professurer och egen forskarutbildning. Det skulle gynna framväxten av en riktig skolforskning, där problemen är väl förankrade i skolans inre arbete och vardag. Det ger en bra möjlighet för meningsfull fortbildning för lärare samt nya karriärvägar för lärare. Så några ord om forskarutbildningen. Forskarutbildningen måste öka i kvalitet och omfattning med fler utexaminerade doktorer. De hårda regleringar som införts måste nyanseras och anpassas efter olika ämnens förhållanden. Antalet doktorandtjänster skall ökas. Vi har föreslagit en ökning med 1 500 redan under nästa år. De forskarstuderande skall ges möjlighet att få egna forskningsresurser för doktorsarbetet. När det gäller forskningen har Miljöpartiet under många år påpekat det orimliga i att det finns en växande obalans mellan grundforskning och tillämpat forskning. Grundforskning och forskarutbildning är en grundförutsättning för den tillämpade forskningen. Vi föreslår att samhällets resurser för forskning omfördelas så, att betydligt större andel går till grundforskning och forskarutbildning. Vi vill också höja kvaliteten i den tillämpade forskningen genom att öka beställarkompetensen och resurserna för forskning inom statliga myndigheter och departement. Näringslivets behov av forskning skall tillgodoses genom ökad forskarutbildning, och de små och medelstora företagens behov av forskarkompetens för produktutveckling skall stärkas genom utbyggnad av bl.a. industriforskningsinstituten. Miljöpartiet står i stort sett helt bakom de huvudförslag som har lagts fram i utredningen Forskning 2000. Fru talman! Utgiftsområde 16, utbildning och forskning, täcker alltså en mycket komplicerad struktur av verksamheter som är stadda i en stark utveckling. Kanske är det mest framträdande draget i den pågående utvecklingen att utbildningen är på god väg att bli tillgänglig för alla medborgare; tolv år i grundskola och gymnasium och därefter möjligheter till en rad olika vidareutbildningar. Det livslånga lärandet kan bli en möjlighet för alla. Thomas Östros har redan deklarerat att högskoleutbildning inom en snar framtid skall vara en möjlighet att överväga för alla svenska hem. Och Ingegerd Wärnersson har redan markerat sin vilja att se till att elever med behov av särskilt stöd skall få det redan i skolan, så att de möjligheter som Thomas Östros talar om också skall stå öppna för dem. Det livslånga lärandet kan vara på väg att bli en möjlighet för alla. En sådan utveckling kräver emellertid stora förändringar i utbildningens innehåll och organisation. Det finns skäl att särskilt framhålla tre sådana förändringar. Jag vill särskilt poängtera behovet av individualisering. Människor har olika förutsättningar och intressen. Barn lär sig olika saker vid olika tider och olika lätt. Redan kravet på en gemensam skolgång om tolv år innebär att den gamla tanken om årsklassfixerade kunskapskrav måste släppas. Ett fasthållande vid detta gamla mönster vore att placera ut en rejäl bromskloss i utbildningssystemet och skulle leda till kvalitetssänkning och utslagning av elever. Den nya demokratiska skolan måste vara en skola för varje enskild elev där studierna planeras med hänsyn till elevens förutsättningar och intressen. Det krävs en studieplan för varje elev som växer fram i samverkan mellan elev, lärare och föräldrar. Det behövs en individualisering långt utöver vad skolan i dag förmår. Individualisering skall vara ett centralt begrepp, en ledstjärna, vid planeringen av den framtida utbildningen, och det innebär stora förändringar, inte minst vad gäller lärarutbildningen och lärarnas ökade kompetensområde. Den andra punkten gäller kvalitetskraven. Att göra utbildning tillgänglig för fler får inte innebära att kvaliteten försämras. Kvalitetsfrågan måste hela tiden hållas levande, och större omsorg måste ägnas åt kontrollen av att utbildningen verkligen håller den kvalitet som en elev eller student har rätt att kräva. Den tredje och sista punkten handlar om förändringar av innehållet. Förändringarna i samhället går snabbt. De problem som möter den nya generationen är i flera avseenden nya, och perspektivet har vidgats från det regionala till det globala. Den gamla, oreflekterade synen på kunskap och specialistens ställning är inte längre gångbar. Varje utbildning måste ge såväl fördjupade insikter i ett visst specialområde som en bredare kunskap inom andra viktiga områden, ge specialistkompetens med inslag av generalist. Förändringstakten inom många områden motiverar också att undervisningens innehåll formas med tanke på dess transformerbarhet - tankar och kunskaper som i princip kan omformas så att de är till gagn i nya situationer och nya sammanhang. En snabb utveckling kräver denna tredje typ av kompetens. Människan behöver också vara "transformist". Hon måste alltså vara generalist, specialist och transformist. Betydligt större medvetenhet om vad en utbildning syftar till i dessa tre avseenden behövs i den fortsatta planeringen. Miljöpartiet har i sin partimotion preciserat två kunskapsmoment som bör finnas i alla högre utbildningar, gemensam för generalisterna. Det första är kunskap om grundvillkoren för allt liv på jorden. Det bör alltså finnas ett moment av ekologi i alla utbildningar. Det andra är förståelsen av villkor och begränsningar i människans kunskap. Vi måste förstå gränserna för de mänskliga kunskaperna och ramarna för våra kunskaper. Vi måste förstå att det som vi betraktar som kunskap i dag inte är morgondagens sanning. Vi måste veta villkoren för begränsningar i våra åtgärder. Dessa inslag skall naturligtvis i förenklad form finnas med även i grundskolan och gymnasiet, där det humanistiska och naturvetenskapliga perspektivet skall sammansmälta till en helhet och där kunskap, estetiska kvaliteter, förståelse och respekt för medmänniskor är andra viktiga delar. Jämställdhet och demokrati skall gå som en åder genom hela utbildningen. När nu livslångt lärande ligger inom räckhåll för alla måste synen på utbildningens innehåll också fördjupas och breddas så att den står livet nära och inte bara leder till ökad kunskap utan också till ökad livskvalitet. Och det långsiktiga målet, en utveckling mot ett socialt och ekologiskt långsiktigt hållbart samhälle, ställer alldeles speciella krav på den gemensamma kunskapsmassa som det livslånga lärandet erbjuder. Fru talman! Miljöpartiet har presenterat en samlad syn på utbildnings och forskningspolitiken med anledning av budgetpropositionen i en partimotion där vi har en rad förslag till förändringar. Jag står självfallet bakom dessa förslag, men låter förslaget i sin helhet ligga som en sammanhållen enhet och finner ingen anledning att i detta läge yrka på några enskilda hemställanspunkter.

Fru talman! Per Bill undrade om vi har kunnat påverka den nya budgeten. Det finns två typer av svar. Arbetet i utbildningsutskottet är ett kontinuerligt arbete. Jag tror att vi från Miljöpartiet har påverkat utbildningspolitiken under en rätt lång tid. Denna budget är vad man skulle kunna kalla för en skarvbudget, dvs. ramarna och huvudinnehållet fastställdes i våras av den förra riksdagen. Vid behandlingen av den nya budgeten är det inte tillåtet att man att går igenom varje område separat och i detalj. Den här skarven gör naturligtvis att vi får en förlängning i andra änden av mandatperioden. Vi kommer fortfarande att ha fyra fulla år att påverka utbildningspolitiken, kanske mer kraftfullt än vad som syns i den nuvarande budgeten. När det gäller budgeten i stort kan man konstatera att vi under hela den förra mandatperioden har tyckt att den ram för budgeten som regeringen har föreslagit har varit lämplig. Vi har alltså inte skilt oss där. När det gäller medel till de nya universiteten har Miljöpartiet, precis som Moderaterna, föreslagit en kraftig förstärkning av forskarutbildningen inom grundforskningen. Vi har finansierat den på ett annat sätt än vad Moderaterna gör, nämligen genom en omfördelning av befintliga resurser. Det har alltså inte krävt något påslag i budgeten, men det finns med bland våra förslag.

Fru talman! Det är ett område som vi i Miljöpartiet inte känner oss främmande inför. Vi har krävt ökade resurser år efter år både för SLU och för det forskningsråd som fördelar pengar till jordbruksforskning, Statens naturvårdsverk osv. Jag tror att vi leder ligan med åtskilliga hästlängder före Moderaterna när det gäller det området. Vi beklagar att SLU inte hör till utbildningsutskottets område. Det ligger alltså under miljö och jordbruksutskottets domäner och kan knappast påverkas i vår budget.
Fru talman! Gunnar Goude nämner lärarbristen på gymnasieskolan. Enligt budgetpropositionen beror den på att många gymnasielärare har sökt sig till vuxenutbildningen. Innebär Gunnar Goudes uttalande om en breddad lärarutbildning att ni stöder införandet av en vuxenlärarutbildning?
Fru talman! Det var väl en underskattning av Miljöpartiets insatser på det här området. År ut och år in har vi som enda parti krävt högskolelärarutbildning från början. Nu har några partier uppmärksammat detta och också lagt fram motioner om att det behövs en högskolelärarutbildning. Det är alltså en utbildning som skulle kunna täcka en del av bristerna när det gäller lärarutbildning för vuxenstuderande. Självfallet behöver lärarutbildningen också förstärkas kraftigt. Det gäller framför allt kvaliteten i lärarutbildningen för lärare på grundskola och gymnasium.
Fru talman! Jag är ledsen att behöva påpeka att det är en rätt väsentlig skillnad mellan att vara vuxenlärare inom utbildningen på gymnasial och grundskolenivå och att vara lärare på högskola och universitet. Jag hoppas att Miljöpartiet möjligen sätter ned foten i den frågan. Jag har ytterligare en fråga som gäller utredningen av forskning inför 2000-talet som Miljöpartiet ställer sig bakom, enligt Gunnar Goudes anförande. Där är det snarare en återgång till disciplinär forskning. Gunnar Goude påtalar vikten av att varva praktik och teori när det gäller den tematiska forskningen framöver. Hur hänger detta ihop?
Fru talman! Jag förstod inte riktigt den sista frågan, men jag kan svara på den första. Det finns inget skäl alls att vara ledsen över skillnaderna när det gäller behov av olika typer av lärarutbildningar. Det är självfallet så att det är skillnad på att undervisa gymnasieelever i den ordinarie gymnasieskolan och att undervisa vuxna med lång livserfarenhet som går i kunskapslyftet på en gymnasieutbildning eller att undervisa högskoleelever vid ett universitet eller en högskola. Det behövs lärarutbildningar för alla dessa kategorier. Jag tror att detta med att varva teori och praktik i forskningen löser sig fullständigt automatiskt. Jag tror att forskarna klarar det alldeles utmärkt. Det vi i Miljöpartiet talar om är att vi behöver större praktiska inslag, dvs. praktik redan från början, i lärarutbildningarna. En lärarkandidat som börjar på lärarhögskolan skall redan från i stort sett första veckan också ha en fot inne i skolan och få omsätta de teoretiska bitarna i undervisningen i den praktiska vardagen i skolan. Där brister den nuvarande lärarutbildningen på många håll. Vi har alltså föreslagit att man skall öka blandningen av praktik och teori i utbildningen.
Fru talman! Detta gäller också lärarutbildningen. Jag tror att det är viktigt att vi vet vilken lärarutbildning vi talar om. I föregående replikskifte var man lite inne på det. Frågan är om det är lärare för gymnasiet, kunskapslyftslärare eller lärare inom medicinsk kliniktjänstgöring. Det är väl ändå så att lärarutbildningen måste se olika ut för de här olika behoven. Det finns inte en mall. Nu talade Gunnar Goude bara om en särskild fakultet. Detta måste ju anpassas till de olika områden det handlar om. Jag tror att det är viktigt att pedagogisk skicklighet premieras. På Karolinska Institutet har man gjort två saker. Den ena är att man måste ha pedagogisk skicklighet, en särskild portfölj, när man söker tjänster. Den andra är att man där nu tar bort fakulteterna. Man kommer att ha en styrelse för forskning, en för forskarutbildning och en för utbildning för att markera just utbildningens vikt i systemet.
Fru talman! Jag tror att vi är överens om de problem som finns. Det som man med förvåning kan konstatera är ju just detta att man har ett berättigat krav när det gäller tillsättning av tjänster och anställning av personal på universitet och högskolor på att de skall ha pedagogisk skicklighet, men det saknas en lärarutbildning för den här kategorin. Vi har ingen högskolelärarutbildning i landet. Det finns över huvud taget väldigt dåligt med utbildningar för vuxenpedagoger. Det finns en för folkhögskolelärare i Linköping. Annars är det inte mycket. Det är olika kategorier av utbildningar som behövs, men låt oss starta med en högskolelärarutbildning och se vad som kan komma fram där. Låt oss samtidigt förstärka de lärarhögskolor som finns och förändra verksamheten där så att vi får upp kompetensen och omfattningen i den lärarutbildningen. Då har vi kommit en bra bit på väg. Det finns många detaljer att diskutera när det gäller lärarutbildningen för olika kategorier i samhället. Det får vi återkomma till.
Fru talman! Där är vi överens. Jag tror att det är viktigt att våra visioner inte lägger hinder i vägen för att göra det som konkret behöver göras nu. Man får nog lappa och laga ganska omgående inom de befintliga universiteten och högskolorna. Då finns detta med en pedagogisk portfölj. Inom många fakulteter har man ett pedagogiskt pris som studenterna delar ut varje år till den bästa läraren inom deras område. Jag tror att vi behöver göra en rad saker för att stimulera det här området.
Fru talman! Jag tror också att det är en rad saker vi behöver göra. Men jag tror faktiskt att en högskolelärarutbildning hör till de saker som behöver inrättas relativt snabbt. Jag känner mig inte ensam här. Studenterna delar ut pedagogiska priser och pedagogiken uppmärksammas. Det är bra. Men det är också så att SFS, Sveriges Förenade Studentkårer, delar Miljöpartiets uppfattning på den här punkten och kräver en högskolelärarutbildning. Jag tror att de som befinner sig på plats, ser vad som felas och känner behoven också har ett bra underlag för sitt förslag.

Fru talman! Utbildningsutskottets arbetsområde omspänner ett mycket brett fält, från barnomsorg över förskoleklass, grundskola och gymnasieskola till forskning på både nationell och internationell nivå. Det finns en svårighet i att hitta en form för den debatten som gör att debatten blir ett sammanhållande helt. Jag känner att dagens debatt är ett väl uttalat exempel på den svårigheten. Med den introduktionen vill jag kasta mig in i debatten och genast deklarera att jag tänker koncentrera mig på högskola och forskning. Höstterminen 1996 hade vi ungefär 20 500 registrerade doktorander i Sverige. Detta tal stämmer väl överens med de siffror som finns över registrerade gymnasister i Sverige under efterkrigstidens första år. Det är siffror, tycker jag, som visar mycket klart det som kanske utgör den största förändringen av vår samhällsstruktur, nämligen tillväxten av utbildningssektorn. Vi har under efterkrigstiden haft en makalös expansion av utbildning och forskning. Och nu ökar takten i denna utveckling ytterligare. I dag finns det mer än 300 000 registrerade studenter vid landets universitet och högskolor. Det är 68 000 permanenta platser fram t.o.m. år 2000 kan inte alla som vill studera vidare på högskolan och är behöriga för högskolestudier beredas plats. Bland gymnasieungdomar är intresset för högre utbildning större än någonsin. Hälften av alla ungdomar under 20 år har sökt till högskolan. Att i det läget sprida myten att kunskapsnivån i landet drastiskt har försämrats tycker jag är mycket märkligt, speciellt om man som kristdemokraterna skär åtskilliga hundra miljoner på just sektorn utbildning. Det är visserligen mindre denna gång än det var under tidigare mandatperiod, då man ville göra ytterligare hack i satsningen på högre utbildning och forskning. Det sug efter kunskaper som vi nu upplever i landet ställer oss politiker inför nya och spännande utmaningar. Klarar vi att anta dessa och att leva upp till de förväntningar som utmanarna har på oss kommer Sverige att snabbt utvecklas mot det kunskapssamhälle som vi alla säger att vi vill forma. Målet måste vara en högskola öppen för alla behöriga sökanden. De utmaningar vi måste anta för att nå detta mål är många. Jag skall nämna några av de viktigaste. Precis som så många talare har sagt före mig måste vi kunna erbjuda ett studiesystem som är bättre anpassat till de behov som vuxit fram i takt med att studentgruppens sammansättning har förändrats. En mycket stor del av dagens studenter har påbörjat sina högskolestudier efter några år på arbetsmarknaden. Flera studenter väljer i dag längre utbildningar än vad man tidigare har gjort. Att kraven på en förändring av studiestödssystemet är stora avspeglas i det antal motioner som har inkommit i frågan.

Jag anser att vi bör avvakta denna proposition innan vi tar ställning till enskildheter i studiestödssystemet. Ett nytt studiestödssystem bör diskuteras ur ett helhetsperspektiv, och jag utgår från att vi kommer att kunna föra den diskussionen inom den närmaste tiden här i kammaren. Nästa stora utmaning är att under denna snabba utbyggnad av både grundutbildning och forskning som vi nu upplever kunna erbjuda studenterna en utbildning av hög kvalitet. Kvantitet står inte i motsatsställning till kvalitet. Men en ökad kvantitet ställer dock andra och högre krav på ett väl fungerande kvalitetsarbete. En mycket stor del av ansvaret för kvalitetsarbetet ligger på varje universitet och högskola. Det är viktigt att väl utarbetade rutiner för ett kvalitetssäkringsarbete finns på varje utbildningsenhet. Den viktigaste resursen för att garantera hög kvalitet i utbildningen är dock, som så många har påpekat, kunnig lärarpersonal med hög pedagogisk kompetens. Det är också i allt kvalitetsarbete på högskola och universitet viktigt att man ökar studentinflytandet i universitetets och högskolans verksamhet. Det är också av stor vikt för kvaliteten att alla studenter - alla studenter! - under sin grundutbildning får god kontakt med och insikt i forskningens villkor och framsteg. Därför är det väsentligt att den pedagogiska metoden under grundutbildningen ges stort utrymme för probleminriktad undervisning för att öka denna insikt. I dag studerar nära var tredje student på någon av de mindre och medelstora högskolorna. Det är därför väsentligt att dessa högskolor får del av forskningsmedel i form av fasta resurser. De mindre och medelstora högskolorna spelar en mycket stor roll i arbetet att ge alla behöriga förutsättningar för en högskoleutbildning. Närhet till utbildningsort har betydelse för rekryteringsarbetet, det vet vi. Den sociala snedrekryteringen visar sig vara mycket mindre markerad vid de mindre och medelstora högskolorna än vid universiteten. Fler ungdomar och äldre utan studietraditioner vågar ta steget in i den nya värld som högskolan erbjuder. Förhoppningsvis kommer denna värld inte enbart att påverka dem, utan även att påverkas av dem. Jag tror att det är nödvändigt för att vi skall hitta de nya former för undervisning och samvaro inom universiteten och högskolorna som behövs för att möta de nya studerandegrupperna, som skall bidra till att öka antalet högskoleutbildade i landet. Jag vill i det här sammanhanget hälsa moderaterna välkomna in i den grupp som anser att en utbyggnad av de mindre och medelstora högskolorna är positiv. Denna positiva inställning hos moderaterna omfattar nu till min glädje även viss forskning som bedrivs vid dessa högskolor. I sin partimotion kräver moderaterna ökade forskningsanslag till de blivande universiteten i Karlstad, Växjö och Örebro. Man säger sig vilja påbörja resursförstärkningen av dessa högskolor under denna mandatperiod. Jag hälsar er välkomna i det arbetet. Vi påbörjade faktiskt den resursförstärkningen under förra mandatperioden. Jämfört med budgetåret 1997 har anslaget för forskning och forskarutbildning till de nämnda högskolorna ökat med nästan 75 %. Var fanns moderaterna då dessa satsningar gjordes, kan man fråga sig. Om jag inte minns helt fel var man fortfarande kvar bland motståndarna inte bara mot fasta forskningsresurser till de här högskolorna utan även mot de mindre och medelstora högskolorna över huvud taget. Det är inte alltför länge sedan som de fortfarande betraktades som bygdehögskolor, på något sätt sämre i kvalitet än universiteten. Den 1 juli 1998 inrättades Malmö högskola. Såvitt jag har förstått vill moderaterna låta denna nya högskola bekosta en ganska stor del av de föreslagna satsningarna på de nya universiteten. Den slutsats som man kan dra är att en positiv inställning till nya högskolor inträder hos moderaterna först då dessa har konsoliderat sin ställning och skapat positiv respons hos omgivande samhälle och näringsliv.

Excellens och spetsforskning knäpper man ju inte fram med fingrarna. Det krävs faktiskt en ganska bred bas för att långsamt få fram detta. Fru talman! För att möta nya gruppers krav på kvalitet och förnyelse i högre utbildning och forskning måste, precis som flera talare har sagt, arbetet på att öka jämställdheten inom dessa områden fortsätta. Jämställdhet är faktiskt en förutsättning för att kunskap, kompetens och livserfarenhet skall kunna tas till vara. Kvinnors intresse och kunskaper förbises - det vet vi kvinnor - om vi inte är närvarande vid de tillfällen då beslut fattas. Det är därför viktigt att följa upp och utvärdera de olika lärosätenas arbete med jämställdhetsfrågorna. En högskola för alla innebär också en högskola öppen för studenter med funktionshinder. Antalet studenter med funktionshinder har mer än fördubblats under de senaste fem åren, från närmare 500 under läsåret 1993/94 till drygt 1 100 i dag. Vi hoppas och förväntar oss att antalet skall stiga ytterligare under de närmaste åren, och det innebär ytterligare en utmaning för oss politiker. Vi måste skapa de bästa förutsättningarna för denna grupp av studenter att klara sina studier utan att de skall behöva ställas inför oöverstigliga praktiska hinder, vilket i dag ofta sker. Vi hälsar därför med glädje det uppdrag som regeringen givit till Högskoleverket att inventera de behov av stöd som finns i dag och kanske framför allt att analysera de behov som i framtiden kommer att finnas hos denna grupp av studenter. Verket skall även granska hur universitet och högskolor lever upp till FN:s standardregler om delaktighet och jämlikhet för funktionshindrade. Fru talman! I en uttalad tro på att vi kommer att kunna möta och klara de utmaningar som jag har nämnt i mitt anförande yrkar jag bifall till utskottets hemställan under rubriken universitet och högskolor och avslag på samtliga reservationer.

Fru talman! Det var många frågor i en replik. För att börja med den sociala snedrekryteringen kan jag väl instämma i att arbetet med denna går långsamt. Det handlar om attityder, och attitydpåverkan är alltid långsam. Snabbhet kan vara bra i många sammanhang och är det säkert även här, men att tro att man snabbt skall kunna ändra attityder menar jag är verklighetsfrämmande. Jag tror att vi i stället måste bygga vidare på de positiva signaler som vi nu får när det gäller förbättrad rekrytering av olika samhällsgrupper till högskolan. Som jag nämnde i mitt anförande kommer det positiva signaler från de mindre och medelstora högskolorna om antalet förstagenerationsstudenter på högskolorna. Vi vet att geografisk närhet till utbildningen spelar en roll för möjligheterna att komma åt social snedrekrytering. Jag tycker att det skall bli spännande att följa upp kunskapslyftet för att se hur många av de studerande där som kommer att återfinnas som studenter på högskolor och universitet när de har skaffat sig sin gymnasiekompetens. Vi är alla överens om att det finns behov av ett nytt studiestöd, men under den förra mandatperioden valde riksdagens majoritet faktiskt i stället att satsa på en utbyggnad av antalet platser på högskolan, dvs. vi gav möjligheter till fler att söka till högskolan. När man ser på sökandetrycket måste man säga sig att problemet inte är bristen på studenter utan bristen på platser trots det studiestödssystem som vi har.

Fru talman! Jag vill då återkomma till det jag sade i förra repliken, nämligen att problemet - det positiva problemet - i dag inte är för få sökande till universitet och högskolor. Trots det studiestödssystem vi har, trots den lönenivå vi har och trots det skattesystem vi har är det oändligt många fler ungdomar som söker sig till universitet och högskola för att skaffa sig en utbildning. Jag tror alltså inte att det är enbart ekonomiska fördelar som gör att suget efter kunskap i dag är så pass stort som det faktiskt är.
Fru talman! Majléne Westerlund Panke sade att Kristdemokraterna förde fram myten om att vi i det här landet hade försämrats i internationellt perspektiv när det gällde utbildning. Det talar väl snarast om talarens okunnighet om OECD:s statistik och ingenting annat. Det kan inte kommenteras bättre än så. När det gäller ekonomin handlar det om att Kristdemokraterna har talat om en utbyggnad fram t.o.m. år 2001. Regeringen och majoriteten har inget som helst besked i den frågan, att man på något sätt skulle ifrågasätta kvaliteten och ifrågasätta nedskärningar inom högre utbildning därför att man förlänger det hela. Den logiken förstår inte vi. Efter många års erfarenhet och mätningar vet vi också att kausaliteten att tillförda medel skulle vara lika med utbildningskvalitet inte håller. Vi har utbildningar med oerhört hög kvalitet, också detta i internationell belysning, som inte nödvändigtvis kostar mer. Inte ens den logiska linjen kan över huvud taget ses som trovärdig.
Fru talman! I Yvonne Anderssons inlägg fick jag nu förklaringen till att man gör en ganska kraftig nedskärning på utbildningssektorn, eller åtminstone satsar betydligt färre hundra miljoner kronor än regeringen gör. Om man har den grundinställningen att utbildningskvalitet i samhället inte står i paritet med vilka ekonomiska satsningar som görs är det fullt förståeligt att man kan ligga så pass mycket lägre när det gäller just budgetsummorna på det här utgiftsområdet. OECD-rapporter läser man tydligen efter den grundinställning man har när det gäller svensk utbildning. Jag, som har en positiv inställning till svensk utbildning, har hittat väldigt mycket positiva resultat för Sveriges vidkommande i de rapporter som vi har fått från OECD. Det är inte alls ett ras i kvalitetshänseende i svensk utbildning. Där får väl ord stå mot ord.
Fru talman! Bekymret kvarstår dock. Vi kan läsa OECD-rapporterna, men om vi använder den typ av mätinstrument som man har i internationella jämförelser ser vi att nivån i landet har sänkts. Vi har ett stort bekymmer när det gäller spetsutbildningar. I dag har inte svenska företag tillgång till t.ex. de civilingenjörer, utbildade vid svenska universitet, som de behöver på grund av att vi inte släpper ut så många som behövs. Vad vi vill satsa på just nu är en ökad kvalitet på forskning och också på spetsutbildningar, framför grundutbildningen. Sedan kommer naturligtvis grundutbildningen efter. Jag tycker inte att det är en så viktig fråga att vi behöver välja att misstolka varandra.
Fru talman! Majléne Westerlund Panke pratade i sitt anförande om behovet av ett nytt studiemedelssystem och alla studenters lika möjligheter i den högre utbildningen. Samtidigt pratade hon om hur socialdemokraterna väntar på regeringens proposition angående studiemedelssystemet. Vi kan se att socialdemokraterna vid det här laget har utlovat ganska många reformer om ett studiemedelssystem men att man varje gång, efter att förväntningarna har skruvats upp, har sagt att de inte kommer nu utan någon gång senare. Likadant kunde vi se att det var inför årets val. Regeringen utlovade en reform, för att sedan ta tillbaka det löftet. Fru talman! Jag tycker att det vore passande att i dag få höra socialdemokraternas och Majléne Westerlund Pankes diskussioner och funderingar kring det nya studiemedelssystemet. Hur har socialdemokraterna tänkt sig det, om man ser det som så viktigt? Det andra som jag vill fråga Majléne Westerlund Westerlund Panke pratade om att det nu finns möjlighet för fler att söka till den högre utbildningen och att det efter expansionen är viktigt att se till att kvaliteten på den högre utbildningen och de nya universitetens säkras. Men själva står Socialdemokraterna bakom det förslag som innebär att de medel som var utlovade till de tre nya universiteten inte kommer fram. Hur vill socialdemokraterna och Majléne Westerlund Panke se till att de pengarna kommer fram? Kan vi räkna med att socialdemokraterna vill lägga fram ett förslag till våren?
Fru talman! När det gäller frågan om studiestödssystemet sade jag i mitt anförande att det skall diskuteras med utgångspunkt från ett helhetsperspektiv. Därför tycker inte jag att det är nödvändigt eller särskilt bra att diskutera ett sådant system innan det har kommit ett konkret förslag som man kan bygga diskussionen på. En utredning om studiestödssystemet ligger klar. Den var parlamentariskt sammansatt, och jag tror att den avspeglar ganska väl de grundläggande synpunkter som samtliga partier har på studiestödssystemets utformning i framtiden. När det gäller de nya universiteten satsade vi under förra mandatperioden mycket kraftigt på just de här högskolorna för att de med ökade medel, bl.a. till forskning och forskarutbildning, skulle kunna möta sin nya, positiva situation att inneha universitetsstatus. Det är det som jag tycker är väsentligt att påpeka i sammanhanget. Under två år fick de här högskolorna en ökning av resurserna med 75 %. Det var ganska kraftiga satsningar som då skedde som förberedelse för universitetsstatus.
Fru talman! Precis som Majléne Westerlund Panke anser jag att det är viktigt med ett ekonomiskt perspektiv vad gäller ett nytt studiemedelssystem. Jag ser det också som viktigt att ha ett hållbart system, som fungerar på sikt. Jag väntar fortfarande på några konkreta förslag. Det skulle vara intressant om socialdemokraterna kunde ta det första steget där. Vad gäller medlen till de nya universiteten är jag fortfarande förvånad över den diskussion och argumentation som Majléne Westerlund Panke använder sig av. Socialdemokraterna försöker här dribbla bort det faktum att man i budgetförslaget försämrar för de nya universiteten, som förslaget var tänkt. Man drar alltså tillbaka de utlovade medel som man en gång gav.

Fru talman! Om man diskuterar ett kort perspektiv - enbart 1999 - kommer man fram till att det finns medel i budgeten för 1998 som inte finns kvar 1999. Det kan jag hålla med om. Men man får faktiskt se arbetet med att skapa kvalitet i nya universitet i ett längre perspektiv. Man kan säga att grunden lades 1997 och 1998 för ett arbete ute på dessa högskolor, så att de skall kunna gå in i sin nya roll som universitet. Men det förutsätter också att kvalitetsarbetet i detta sammanhang fortsätter. Om man diskuterar det långa perspektivet utgår jag ifrån att det kommer att göra det.
Fru talman! Jag tänkte ta upp två saker. Det ena gäller kvalitetssäkringen. Om jag förstod saken rätt var Majléne Westerlund Panke nöjd med att högskolan eller universitetet självt kollade bl.a. att lärarna höll god kvalitet. Ser inte socialdemokraterna behovet också av extern expertis som går in och tittar på kvaliteten och blir ett stöd för utvecklingen av universitet och högskolor? Det är väldigt lätt att bli hemmablind. Det andra gäller jämställdheten. Det är kanske egentligen utbildningsministern som skall ha den frågan. Kan man tänka sig att ge FRN ett forskningsuppdrag som gäller att titta på de osynliga hinder som inte är illa menade? Jag noterade i morse vid voteringen - det kan tyckas vara en struntsak - att talmannen bad tre män att komma fram vid lottdragningen. Om man har jämställdheten i ryggmärgen ser man alltid både kvinnor och män i varje situation.
Fru talman! Jag skulle till Barbro Westerholm vilja säga att jag tycker att de enskilda universitetens och högskolornas medvetenhet om kvalitetssäkringsarbetet har ökat betydligt. Jag ser också Högskoleverkets uppgift i detta sammanhang som mycket betydelsefull. Jag ser inte behovet av ett s.k. fristående institut som skall sköta kvalitetskontrollen som så stort som Barbro Westerholm gör. Jag förlitar mig på att vi har mycket fristående myndigheter i detta land som mycket väl kan klara den kontroll som det åligger Högskoleverket att göra. Jag antar Barbro Westerholms förslag när det gäller jämställdheten och bollar över frågan till utbildningsministern, eftersom det är ett så konkret krav som Barbro Westerholm framställer.
Fru talman! Anledningen till att jag upprepar resonemanget om kvalitetssäkring är att jag har erfarenhet från ett annat fält - hälso och sjukvården - där det visar sig att egenkontrollen inte räcker. Man behöver expertis som är fristående från alla myndigheter och som arbetar med ett internationellt perspektiv, som kan gå in och hjälpa till att utveckla och stödja verksamheten. Vi kommer säkert tillbaka till denna diskussion i olika former.

Fru talman! Låt mig börja med att tacka utskottet för höstens arbete. Flera av er är liksom jag nya, men de flesta av er tror jag har jobbat med utbildningsfrågorna under förra mandatperioden. Jag riktar ett särskilt tack till den socialdemokratiska gruppen. Jag ser verkligen fram emot att arbeta med er under mandatperioden. Det har varit mycket utbildning och utbildningspolitik under förmiddagen. Det kanske är det politikområde som är allra viktigast när det gäller våra framtida möjligheter som nation. I Sverige talar vi ofta om vikten av utbildning. Jag tror att de flesta av oss - kanske alla - ser hur oerhört viktig utbildningen är för individen men också för hela samhällets utveckling. I ett internationellt perspektiv är utbildningen ännu mer fundamental. Jag hoppas att ni har läst årsrapporten från Unicef. Där skriver man att årets rapport tydligt visar att utbildning för miljoner och åter miljoner barn bokstavligen är en fråga om liv eller död. Rapporten visar att det i utvecklingsländerna finns ett direkt samband mellan antalet år i utbildning och barnadödlighetens omfattning. Ett land som satsar på sina barns utbildning är ett land som tror på framtiden, ett land som tror på alla människors möjligheter att växa. I Sverige är utbildning kanske inte direkt en fråga om liv eller död, men den är avgörande för var och en av våra medborgares personliga möjligheter i livet. Vi vet alla att den internationella konkurrensen och det ömsesidiga beroendet mellan länder ökar. Min grundsyn är att globaliseringen och nedbrytningen av gränser ger oss oerhörda möjligheter som land. Här ser vi tillväxtmöjligheter och möjligheter till en fredlig utveckling. Men det är klart att det också ställer väldigt stora krav på oss att bli ett land som kan förändras i takt med tiden och i takt med att konkurrensen ökar. Kravet på omställning och förnyelse ökar, men tillväxtmöjligheterna ökar också. I den typen av värld är det klart att man inte kan vila på gamla lagrar. Det är det land som har en välutbildad, kunnig och kompetent befolkning som får de stora möjligheterna. Det är också så, tror jag, att internationaliseringen gör att välfärdspolitikens klassiska uppgift att uppmuntra förändring och modernisering av samhället är mer angelägen nu än någonsin. Det globaliserade samhället är i ständig förändring. Det är inte så, tror jag, att de nya krav som omvärlden ställer på oss innebär att vi skall överge tankarna om att alla skall få lika möjligheter och att vi gemensamt skall ställa upp med skattemedel för att förverkliga de möjligheterna, utan precis tvärtom. Jag tror att man i framtiden inte som förr kan lägga sin egen trygghet hos sin arbetsgivare. Väldigt mycket måste handla om att samhället skall skapa en förmåga för var och en av oss att skapa en trygghet i oss själva - en trygghet vad beträffar att lära vidare under livets gång, men också insikten om att det finns ett samhälle som ställer upp och stödjer det lärandet under livets gång. Jag tror att den politiska utmaningen handlar om att bygga ett lärande samhälle där individer är flexibla därför att de är starka och trygga och där alla medborgare får njuta frukterna av den förändring som vi är inne i, som ger utmärkta möjligheter för våra unga - det är naturligtvis grunden - men som också öppnar upp för en andra chans för människor som behöver det under livets gång. I ett lärande samhälle är också utbildning den kanske viktigaste fördelningspolitiska kraften som finns. Det är via kunskap och kompetens som man har en chans att få ett starkt fotfäste på arbetsmarknaden och en lön som går att leva på. Då blir också frågan om social snedrekrytering till högskolan en väldigt viktig fråga i det lärande samhället. Jag vill att högskolestudier skall vara en levande möjlighet i alla svenska hem. Det är ett oerhört slöseri med mänskliga resurser att så många studiebegåvade ungdomar i dag inte kommer vidare till högre utbildning på grund av att de är födda i en social miljö där utbildning inte är det självklara. Det är också orättvist att utbildningsmöjligheterna inte fördelas efter fallenhet i första hand utan också efter vilken social miljö man kommer ifrån. Under 90-talet ser vi en svag tendens till minskad snedrekrytering, men i princip kan man säga att det ligger ganska hårt fastmurat. Det handlar om många olika saker - naturligtvis om kulturella och sociala faktorer - men inte minst handlar det om tillgång till utbildningsplatser. Vi ökar kraftigt antalet utbildningsplatser, och det tror jag ger oss en möjlighet att för första gången på mycket länge få en förändring när det gäller social snedrekrytering. Kanske har vi en likadan chans som på 60-talet, när den stora utbildningsexplosionen kom. Väldigt många klassresor gjordes i takt med att det gavs möjligheter att utbilda sig. I ett lärande samhälle måste män och kvinnor delta på samma villkor. Det har varit en viktig uppgift i utbildningspolitiken under ett antal år, och det kommer att finnas med i utbildningspolitiken under den här mandatperioden. Det är en rättvisefråga och en demokratifråga, men det är också en fråga om kvalitet i utbildningen att allas erfarenheter tas till vara och att jämställdhet är en ledstjärna. Naturligtvis är det också så, när vi ser på hur ett lärande samhälle fungerar, att chansen att åter nå full sysselsättning är intimt förknippad med möjligheterna för var och en att få utbildning. Regeringen vill bedriva en sammanhållen utbildningspolitik - från förskolan via skolan, kunskapslyftet och kvalificerad yrkesutbildning vidare till högskoleutbildning och forskning. Sverige utvecklas till ett kunskapssamhälle, och för att alla skall få plats i det samhället krävs det satsningar både på vuxenutbildning och på högskoleutbildning - både bra kvalitet i grundskolan och en forskning som ligger i den internationella forskningsfronten. Det är därför det är så allvarligt när Moderaterna gör sina nedskärningar i kunskapslyftet. Det är därför det smärtar mig oerhört att Folkpartiet, med sin tradition, är ivrigare att skära ned på kunskapslyftet än Kunskapslyftet finns ju därför att alla människor skall ha en plats i kunskapssamhället, få en chans till den utbildning man missade i unga år för att sedan också komma tillbaka till arbetsmarknaden. Hos många av dem som går kunskapslyftet växer nu idéerna och förhoppningarna om att kanske t.o.m. ta sig vidare till högskolan. Det är en viktig del i kampen mot den sociala snedrekryteringen att ge en andra chans och att göra det möjligt i praktiken för människor att ta den chansen. Moderaterna vill hindra mer än 20 000 människor att gå kunskapslyftet. Man minskar anslagen med mer än 2 miljarder. Moderaterna har från första dagen sett kunskapslyftet som någonting lite vid sidan av, som fiffel med statistiken och ingenting värt att ta på allvar. Per Bill har som ny utbildningspolitiskt ansvarig signalerat en reträtt när det gäller synen på de små och medelstora högskolorna. Där har Per Unckel fått vika. Det är oerhört tydligt när man läser och lyssnar på Per Bill. Det är en välkommen reträtt. Det är bra. Som så ofta blir det med lite rosiga kinder, och sedan vill man på något område försöka gå om regeringen. Men det är en viktig reträtt, och det är bra. Då har vi nämligen en ganska bred uppslutning i kammaren kring synen på små och medelstora högskolor. Men när det gäller synen på kunskapslyftet - vuxna människor med bristande utbildningsbakgrund från ungdomen och deras chanser och möjligheter - finns det ingen antydan till förändring. Moderaterna står fast: De skall inte få chansen. Vi har under några år genomfört ett mycket stort saneringsprogram. Ändå har utbildningspolitiken varit i första rummet. Det har skett en mycket snabb utbyggnad av högskolan över hela landet som har gjort att människor har fått möjligheter som inte annars hade funnits där. Det har gått att prioritera mitt i saneringsarbetet. Det visar att regeringen och socialdemokratin sätter utbildning och utbildningspolitik väldigt högt. I den budget för 1999 som vi nu diskuterar ökar antalet högskoleplatser med 16 000. Fram till år 2000 har högskolan tillförts 68 000 platser. Nu finns det möjlighet för större andelar av ungdomskullarna att komma in på högskolan. I dag är det omkring en tredjedel. Att nå 50 % tror jag är en fullt realistisk målsättning. Det vore ett oerhört viktigt steg för oss i kampen för att bygga ett lärande samhälle. Utbyggnaden är väldigt inriktad mot områden där vi vet att vi har stora behov. Mer än hälften av platserna gäller naturvetenskap och teknik. I dag uppgår de som sitter och lär sig IT på olika sätt i högskolan till 40 000-50 000 studenter. Vi bygger ut högskolan över hela landet. Det gör att kampen mot social snedrekrytering får nya redskap. Vi ser också att det börjar fungera. Det är lättare att ta sig till högskolan om den finns nära ens egen miljö. Man kanske känner någon som går där. Det är inte så ovanligt och konstigt. Detta kan vara svårt att förstå för vissa partier, men jag tror att det är väsentligt. Vi gör det också därför att det finns en växtkraft kring högskolorna som gör att delar av Sverige som tidigare har haft mycket stora problem får ett hopp om att kunna växa och utvecklas vidare. Som ett led i förstärkningen av svensk forskning beslutade regeringen i somras att tre nya universitet skulle bildas den 1 januari: Karlstad, Växjö och Örebro. Samtidigt med det beslutet sades mycket tydligt att våren 1999 kommer förslagen om tillväxt när det gäller resurser till dessa nya universitet. Det är alldeles självklart att det inte är slutpunkten på en utveckling att få universitetsstämpel. Det är en stämpel som garanterar att de har kommit en bra bit på vägen, men de behöver ökade resurser för att bli högkvalitativa och internationellt högtstående universitet. Den politiken fullföljer vi. Jag tror att det är bra för debatten de kommande fyra åren att inte försöka inbilla sig att regeringen på något sätt har backat eller förändrat sin position. Resurserna och förslagen om resurser kommer våren 1999. Det här är ett beting som kommer att vara flera år framöver. Det innebär att vi tar på oss att de här tre skall bli högkvalitativa universitet. Det innebär också att många andra universitetsaspiranter får vänta lite grann. Nu tar vi på oss detta, och det är ett stort och viktigt beting. Moderaterna har här börjat förändra sig. Bygdehögskolorna hör man inte talas om längre, utan nu lyfter man fram det här som viktiga exempel. Det tycker jag att vi skall välkomna. Det är bra. Internationaliseringen är ohyggligt viktig för kvaliteten när det gäller högskola och forskning. Här finns förstås en lång tradition av internationellt arbete. När forskningen är bra bedrivs den internationellt. Jag vill att vi skall vara väldigt aktiva och pådrivande i det internationella forskningssamarbetet. Sverige kommer inte att lämna CERN. CERN är en viktig del av vårt internationella åtagande. Men det är klart att öppenheten måste gälla mycket mer än detta. Internationaliseringen är ett bra sätt att bygga kvalitet. Kvalitet i högskolan är centralt, och Högskoleverket har en viktig roll i att stimulera kvalitetsarbetet. Det gör man inte framför allt genom att inrätta ett oberoende institut som sätter en stämpel efter någon utvärdering, utan det gör man genom att se till att vi har ett väl genomgånget kvalitetsarbete som publiceras, diskuteras och driver på högskolornas eget arbete. Många har tagit upp studiemedelsfrågan och frågar sig vad som kommer att ske på studiemedelsområdet. Vi har i dag ett studiemedelssystem som jag inte tycker är särskilt bra anpassat till de krav vi har framöver. Det är mycket generöst, men det är generöst i fel ände. Stora studieskulder skrivs av 2020, 2030 och åren framöver. Men låt mig också säga - samtidigt som jag säger att en reform av studiemedelssystemet är angelägen och att regeringen arbetar med en sådan - att de förslag som jag har hört här i dag undrar jag om ni har förankrat i era riksdagsgrupper. En höjning av bidraget i studiemedlet till 50 % kostar 4,7 miljarder kronor. Hur planerar Folkpartiet, kd och Centerpartiet att finansiera en sådan reform? Dessutom skall ju fribeloppet slopas, och med den högre bidragsandelen kostar det 900 miljoner kronor till. Hur skall det finansieras? Dessutom vill Folkpartiet och kd att ett barntillägg skall införas. Det kostar 810 miljoner kronor till. Vad håller ni på med? Det finns stora och starka skäl att göra en studiemedelsreform, men vi måste på något sätt ta in det i den samlade politiken och få ihop en prioritering av vilka reformer som är viktigast. Då kan man inte bara lägga på önskvärda förändringar. Det kan vi alla göra. Men när vi sitter med budgeten - det vet ju Centerpartiet, som har många års erfarenhet av det - måste vi få ihop en realism i förslagen. Jag hoppas att det blir lite rörelse mot mer realism från dem som nu har preciserat hur de vill att ett studiemedelssystem skall se ut. Ta gärna också kontakt med övriga i era partigrupper och resonera om vilket utrymme ni har! Till sist vill jag säga några ord om forskningspolitiken. Det är en fråga som kommer att färga mandatperioden på många olika sätt. Forskning 2000 kom nyss med sitt betänkande, ett betänkande som jag tycker i sina grunddrag har väldigt mycket klokhet och politiska möjligheter i sig. Jag delar uppfattningen hos Forskning 2000 om att lyfta fram grundforskningen som någonting väldigt viktigt för forskningspolitiken. Det är ofta frestande att söka sig till det mest nyttiga för stunden, lägga pengarna där och tro att det ger oss tillväxt och förändring. Men det är ofta i det fria sökandet som det nyttiga kommer. Det kan komma oväntat, men det är det som vi sedan har användning av. Naturligtvis skall all verksamhet i högskolan och vid universiteten vara nyttig. Den är ju finansierad av skattebetalare, och det har vi rätt att kräva allihop. Men nyttighet skall inte begränsas till att en produkt kommer ut i andra änden om något år eller så. Nyttigheten ligger också i det fria sökandet efter kunskap. Den kan också ligga i att bidra till att vi förstår oss själva bättre, vår kultur och vår historia. Nyttigt skall det vara, men inte i form av att allt skall vara tillämpat. Där menar jag att utredningen gör viktiga distinktioner. Vi lägger stora resurser på forskningspolitiken. Det finns anledning att diskutera hur vi lägger dem, och vi kommer att återkomma till riksdagen med förslag i den delen. Låt mig också passa på att säga att jag ser forskningsstiftelserna som en viktig del av den samlade svenska forskningspolitiken. Där skall vi ha en bra och öppen dialog. Det är klart att ett litet land, som ändå satsar stora men begränsade resurser på forskningen, måste ha en koncentration och en diskussion kring vad som är väsentligast för att inte splittra resurserna alltför mycket. Den dialogen pågår. Det tror jag kommer att kunna leda till att vi ytterligare kan förstärka forskningen i Sverige. Utbildningspolitiken är central för att bygga ett land som växer ekonomiskt och där medborgarna växer mänskligt. Jag ser fram emot att jobba med de frågorna tillsammans med er och hoppas på en bra debatt framöver.

Fru talman! Jag tyckte att det var väl magstarkt av utbildningsministern att tro att våra förslag inte är genomtänkta och förankrade i våra partigrupper. Själv är jag ny här i riksdagen men vet att ett av de viktigaste sätten man arbetar på är att se till att förslag blir förankrade i partigruppen. I mitt inledningsanförande, fru talman, hade jag sex frågor till utbildningsministern. Jag har inte fått svar på någon av dem. Det är en annan del som jag naturligtvis är besviken över. Jag hoppas att jag vid något tillfälle skall få svar. Utbildningsministern talar om snedrekrytering, vilket också socialdemokraternas övriga representanter har gjort. Likväl har ni aldrig tagit upp snedrekryteringen när det gäller särvux, inte i en enda diskussion, vare sig tidigare eller nu. Vi har alltså en hel grupp vuxna som inte kommer i åtnjutande av någon som helst utbildning, vare sig högskola eller vuxenutbildning. Det tycker jag att man skall ta upp. Funktionshindrade kan inte leva och bo på högskoleorter i stort sett någonstans mer än på högskolan i Ronneby, beroende på att det faktiskt är där man har bostäder anpassade till funktionshindrade. Den diskussionen är också intressant att föra. Utbildningsministern inbjöd till en livfull och konstruktiv debatt framöver. Jag vill därför på den sista punkten som jag tänker beröra i min replik hävda att regeringen i dagsläget har valt att utveckla bredden av högskoleutbildningen i stället för djupet, med spetsutbildningar och kvalitativ utveckling som följd. Vi har valt en annan balans från vårt håll. Den diskussionen tror jag skall få fortgå för att vi skall kunna sätta ned foten om hur vi vill att samhället skall utvecklas.
Fru talman! Jag för gärna en diskusson med Yvonne Andersson kring särvux och handikappades möjligheter att delta i högre utbildning. Jag känner inte att det skulle vara ett område som på något sätt skulle ligga under andra viktiga utbildningspolitiska mål. Vi visar i budgetpropositionen att vi är beredda att tillsätta extra resurser, men också att vi vill se till att få en översyn av hur det i praktiken ser ut i dag och vilka behov som finns. Yvonne Andersson säger att vi satsar på bredden i stället för djupet. Men det är inte riktigt det som sker på våra högskolor. De ungdomar som finns där studerar längre i dag än man gjorde tidigare. Magisterexamen har blommat ut som någonting som väldigt många känner är en grundexamen. Det innebär att vi har fördjupat högskoleutbildningen ganska rejält. En av förklaringarna till att vi ännu inte har sett den kraftiga ökning som vi har i porten när det gäller andelen ungdomar som kan komma in på högskolan är att vi också har fått en fördjupning bland dem som redan finns där. Jag tycker att det är mycket väsentligt. Sverige skall ligga internationellt väl framme när det gäller att erbjuda högskolestudier som verkligen går på djupet. En bra högskoleutbildning innebär att man har fått möjlighet att gå djupt in i ett ämne och fått en grundläggande duvning i vetenskaplig teori och kompetens i det ämnet. Det ger också självförtroende och möjligheter att söka sig kunskap på andra områden.
Fru talman! Jag uppskatter den sista delen av inlägget. Jag talar inte om längden på högskoleutbildningen, utan jag talar om att det i samhället i dag faktiskt finns en brist på spetsutbildad arbetskraft. Jag tycker att det är där som vi måste se efter hur vi kan tillgodose de behov som finns. I det avseendet tror jag att man kan göra mer också när det gäller forskningen på olika områden. Anledningen till att jag så ivrigt arbetar med detta är ju att jag från ministern skulle vilja få ett löfte om att det blir samma rättigheter för dem som inte har de möjligheter som de flesta av oss medborgare har till utbildning. Även de kan ju höja sin utbildnings och kunnandenivå. Det är deras rättighet som jag kämpar för och vill ha ett löfte om.
Fru talman! Jag delar Yvonne Anderssons uppfattning om att just spetsutbildad arbetskraft är mycket viktig för Sverige när det gäller våra möjligheter att växa ekonomiskt. Vi har framför oss en mycket kraftig ökning av t.ex. antalet civilingenjörer. Ett land som Sverige, med våra stora företag på området och en växande sektor med små och medelstora företag, är i mycket stort behov av välutbildade civilingenjörer. Tittar vi närmare på forskarutbildningen ser vi att den också framför sig kommer att ha en expansion. Det innebär att vi dels kommer att kunna fylla många av de behov som finns i högskolan och på universiteten när det gäller lärarkompetens, dels få alltfler med doktorskompetens ute i näringslivet. Jag tror att det är mycket viktigt. Det handlar väldigt ofta för företag om att också förstå vad som händer på forskningsfronten för att själva kunna utveckla produkter som ligger väl framme i tiden. Då behöver man mycket kompetent personal. Det visar flera av de framgångsrika svenska företagen. Genom att ha väldigt många disputerade inom sin verksamhet ligger de mycket väl framme internationellt när det gäller utveckling av produkter. Forskarutbildningsreformen är viktig också av det skälet. Vi behöver en forskarutbildning som ser till att människor har en chans att på rimlig tid göra klart sina forskarstudier, ta sin examen och sedan gå vidare i yrkesverksamhet i högskolan, ute i näringslivet eller i samhället i övrigt. En bra reform. Den kommer att bidra till att vi får en ökad andel forskarutbildade framöver.
Fru talman! Kunskapslyftet kommer Ulf Nilsson att ta upp i sitt inlägg. I fråga om studiestödet besannades tyvärr att utbildningsministern kanske inte hörde på hela mitt inlägg. Där bemötte jag just Sofia Jonssons kritik av Folkpartiet för att vi inte gick längre i att beskriva förändringen av studiestödet, utan stannade vid en vision. Vi har inte finansiering i vår alternativbudget för detta. Vi har prioriterat funktionshindrade, äldreomsorg och lite annat. Till frågan om kvalitetssäkringen. Utbildningsministern tar upp peer review som en garanti för kvalitetssäkring. Vi har i den utredning som jag just nu leder om forskningsetik uppdraget att titta närmare på peer review. Det finns en del problem i ett litet land som vårt. Antalet experter som värderar andra experter är inte så stort. Jag hoppas att vi kommer att få fram en del lösningar för den delen av kvalitetssäkringen i framtiden. Men kvalitetssäkringen innehåller mycket mer än så. Jag ställde också en fråga om FRN och möjligheten att FRN får i uppdrag att se närmare på hindrande strukturer i forskarsystemet. Jag tror att det är forskarkompetens som behövs för att gå närmare in på den problematiken. Till sist tolkar jag utbildningsministerns beskrivning av vikten av utbildning över landet som att han ser positivt på att lösa resursproblemet för medicinarutbildningen uppe i Umeå. Den är vital för att vi skall ha en bra utbildning och forskning där och för rekryteringen av läkare i den delen av landet.
Fru talman! FRN-projektet som Barbro Westerholm föreslår måste jag spontant säga låter intressant. Men med tanke på att vi har Forskning 2000 och en genomarbetad diskussion om forskningspolitikens struktur, finansiering och hur vi väcker olika intressanta forskningsprojekt, tror jag att det är bäst att jag avstår från att direkt säga om vi skall genomföra något sådant eller inte. Låt mig ta med det som en intressant idé. Barbro Westerholm säger att Folkpartiet har en vision om studiemedelssystemet. Vi har inte finansiering, säger Barbro Westerholm. Det hedrar Barbro Westerholm. Så är det ju med nästan alla som sitter här och starkt förespråkar en snabb reform. Det finns brister i finansieringen. Vi måste ta en ordentlig diskussion om vilka ambitioner man kan ha i en reform av studiemedelssystemet. Jag har antytt att det ni har föreslagit kostar ohyggliga summor. Det ligger i den övre delen av vad vi kan bära. Det är en angelägen reform. Det finns många andra angelägna reformer som skall diskuteras inför vårpropositionen. Låt oss ta den diskussionen, och ta den ni också i era partigrupper. Så får vi ta ytterligare en debatt om studiemedelssystemet framöver. I fråga om kvalitetssäkringen är en modell inte den rätta. Peer review har sina starka sidor, men också sina nackdelar. Jag tror mycket på den väg Högskoleverket har sökt sig till, nämligen att uppmuntra förändringsarbetet inom högskolorna. Det är en intressant och viktig väg. Sedan finns också mycket annat som sker, t.ex. internationellt deltagande i utvärdering av utbildningar, forskning. Forskningens själva väsende är att den skall utvärderas internationellt. SACO har sina egna projekt när det gäller kvalitetssäkring. Det är bra att det finns flera aktörer som är beredda att titta på, studera och analysera kvaliteten på våra högskolor. Högskoleverkets inställning är klokt och långsiktigt, dvs. att jobba på ett sådant sätt att högskolorna förändrar sig själva och återkommer med beskrivningar av vad man gör för att stärka kvalitetsarbetet.
Fru talman! Den självkritiska granskningen är basen. Den behöver stöd av ytterligare insatser. I Forskning 2000 föreslås att det vi i dag kallar genusforskning skall ligga kvar i det som skall bli forskningsrådens samarbetsnämnd. Det är viktigt. Dagens resurser räcker på intet vis till för att stimulera all den forskning som det nu kommer in ansökningar om. Det är knappt 10 % av de projekt som söker anslag som kan få anslag. Vi räknar med att ungefär hälften av dem som söker pengar gör det till projekt av så hög kvalitet att om det fanns resurser skulle vi satsa på dem. Någon gång skulle det vara viktigt att göra en konsekvensanalys av vad vi förlorar när vi säger nej till en rad bra projekt. Samhällsekonomiskt är det sämre än att försöka få fram slantarna till idéerna. Många av projekten tar upp studier kring hindren för att det skall bli full jämställdhet mellan kvinnor och män inom olika sektorer i vårt samhälle.
Fru talman! Jag delar uppfattningen i mycket av det Barbro Westerholm har sagt. Föregående regeringen har arbetat mycket och den nuvarande regeringen kommer att arbeta mycket med jämställdhetsfrågorna över hela linjen. Utbildningspolitiken är väl känd, dvs. satsningar på genusforskning, satsningar på att rekrytera professorer, rekryteringsmål för universitet och högskolor. Allt detta är väl kända åtgärder och som jag kommer att hänvisa till när jag arbetar med frågorna. Det finns naturligtvis anledning att diskutera andra åtgärder. Barbro Westerholm och jag har stora möjligheter att komma överens på den punkten.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

Nu skall ni ställa er på barrikaden och hävda att ni är det parti som driver satsningar ute i landet. Det är inte särskilt trovärdigt, Per Bill. Vi har under mandatperioden förstärkt resurserna för de högskolor som nu blir universitet den 1 januari. Vi var mycket tydliga i samband med beslutet. Resursförstärkningar kommer också att aviseras i samband med vårpropositionen 1999. Det fullföljer vi. Försök inte dölja er reträtt från den Unckelska utbildningspolitiken genom att göra en attack mot oss. Per Bill säger att någon annan får ta hand om vuxenutbildningen. Det går inte att se högskoleutbildningen på det sättet, dvs. att någon annan får ta hand om andra frågor. Satsningen på vuxenutbildningen är ett sätt att se till att människor får möjlighet att gå vidare till högskolan. Det har ni varit emot under hela mandatperioden. Ni vill att 20 000 människor inte skall få den möjligheten. Det är ett avbräck i kampen för att alla som har en begåvning att gå vidare till högre studier skall ha chansen att komma vidare.

Fru talman! Det finns ett konkret problem med Per Bills omsvängning när det gäller synen på högskolorna utanför de traditionella orterna som Uppsala och Lund. Han förespråkar samtidigt ett resursfördelningssystem som kan innebära dramatiska minskningar för flera av de små och medelstora högskolorna. Nu när Per Bill blir ställd inför frågan om en viss högskola, säger han att just den högskolan kommer att få mer. Vid en summering kommer alla att få mer. Hur hade det varit för en så framgångsrik högskola som Karlskrona/Ronneby, Per Bill, som nu lyfts fram av Moderaterna, om det inte hade funnits ett politiskt engagemang att starta en högskoleutbildning, att värna den högskoleutbildningen och att låta den högskolan skaffa sig den kvalitet och renommé som krävs för att bli en magnet? Med det resursfördelningssystem som ni föreslår blir det omöjligt för nya högskolor att utvecklas. Per Bill nämnde också skattepolitiken i sin replik. Låt mig säga, Per, att jag är väldigt glad om det öppnas möjligheter för en skattereform under denna mandatperiod. Jag kan försäkra att om Per Bills och hans kamraters politik hade gällt under de senaste fyra åren, hade vi inte varit i närheten av något sådant - ni hade kört landet i botten. Nu har vi den möjligheten, och det känner jag mig väldigt glad för.
Fru talman! Jag är glad över att utbildningsministern så starkt betonade allas lika möjligheter till en utbildning av hög kvalitet. Mina frågor rörde faktiskt också detta med studiestödet. Det är nämligen flera år sedan Studiestödsutredningen lade fram sitt förslag. Regeringen har sedan i ett antal propositioner aviserat sin avsikt att utforma ett nytt studiestödssystem. Jag tror att för många presumtiva studerande innebär bristen på förutsägbarhet en otrygghet. Detta blir särskilt tydligt för de ungdomar som kommer från studieovana hem. För deras skull vore det väldigt tacknämligt med ett besked i denna fråga. Jag tog i mitt anförande upp ett problem, och det gäller de nya antagningsreglerna till forskarutbildningen. Är utbildningsministern beredd att skyndsamt gå in och kartlägga de konsekvenser som de nya antagningsreglerna har fått för de doktorander som befinner sig i systemet, speciellt inom området humaniora? Jag tycker att det är viktigt att vi utifrån aspekten social snedrekrytering får klart för oss hur de ekonomiska spärrarna har fungerat. I samband med detta med det livslånga lärandet och möjligheten till flera olika chanser i livet skulle jag också vilja ta upp det som jag tidigare berörde, nämligen möjligheten att få studera efter det att man fyllt 45 år, då man har klarat av sin gymnasiekompetens, kanske inom det nationella kunskapslyftet. Detta skulle jag också gärna vilja ha en kommentar till.
Fru talman! Som jag sade menar jag att studiestödsreformen är en angelägen reform. Det system vi har i dag har brister som gör att det finns skäl att reformera. Britt-Marie Danestig är involverad i ett samarbete som också rör budgetpolitiken i sin helhet, och där kommer det att finnas anledning att diskutera den här typen av frågor. Naturligtvis begränsas vi av vilka resurser som finns. En studiestödsreform kostar pengar. Den är angelägen. Det skall vägas mot hur läget är i ekonomin i stort. I samband med det arbete med en reform som nu pågår på departementet ser vi naturligtvis också över sådant som åldersgränser. Låt mig ägna några ord åt forskarutbildningsreformen. Jag tycker att grunderna i den reformen är mycket bra. Det är inte bra att institutioner har antagit forskarstudenter i en sådan omfattning att de, även om de har varit väldigt duktiga och väl passerat kraven för att klara av en forskarutbildning, inte har haft någon möjlighet att få finansiering. Jag tycker inte att detta är ansvarsfullt. Väldigt många ambitiösa, begåvade unga människor lockas in i forskarutbildningen men ges inte förutsättningar att klara av den därför att ekonomin inte är ordnad. Egentligen har kraven funnits redan sedan 1969, men det är först nu som problemet har visat sig tydligt, vilket gör att man faktiskt är tvungen att ta ett ekonomiskt ansvar också för sina doktorander. Sedan tror jag att det går att göra väldigt mycket, och jag ser det hända i t.ex. Lund och Uppsala. Vid universitetet kan man gemensamt dels se till att skrapa ihop resurser, dels formulera en gemensam policy för forskarutbildningen på hela universitetet för att underlätta övergången. I botten finns generösa övergångsregler beslutade av riksdagen, men det finns också stora möjligheter för universiteten själva att agera. Det gör man i Uppsala, och det gör man i Lund. Detta kommer jag att följa väldigt noga för att se hur pass väl det faller ut. Jag tror att det finns skäl att vara förhoppningsfull. Reformen som sådan går ut på att forskarutbildningen inte är till för att man skall göra sitt livsverk och att kraven inte skall vara så höga att det tar 10-15 år innan man är klar, utan den är ett steg på vägen och ett viktig körkort för att sedan bli forskare eller gå ut i yrkeslivet.
Fru talman! Jag tror inte heller att det finns någon anledning att riva upp det fattade beslutet. Att det finns och har funnits stora brister vet jag också om. Bl.a. har det varit brist på handledning för doktoranderna. Men vad jag talar om är den grupp som gick in i forskarutbildningen när reglerna såg helt annorlunda ut. Övergångsbestämmelserna och universitetens möjligheter att möta deras behov har visat sig vara bristfälliga. Jag menar att det är slöseri att lämna doktorander - i Uppsala lär det vara 150 stycken - utan möjlighet att avsluta sina studier. Jag tycker att vi har en skyldighet mot dem att låta dem göra det. Det är en helt annan sak med den grupp som har gått in i doktorandutbildningen med de nya reglerna och under de nya förutsättningarna. Jag tror att utbildningsministern ändå måste hålla med mig om att reformen genomfördes väldigt snabbt, att universiteten och högskolorna inte var riktigt förberedda för den och att det har fått konsekvenser.
Fru talman! Jag menar att det i grund och botten är en väldigt bra och viktig reform. Vi ser nu en utveckling på universiteten där man tar ett gemensamt ansvar för att se till att väldigt många av dem som finns i systemet får chansen att slutföra sina avhandlingar. Men det är klart att det också visar att man har haft en intagning till forskarutbildning som inte alls har stämt överens med möjligheterna till finansiering. Det är inte ansvarsfullt. Det ger heller inte fler disputerade, vilket är vår målsättning. Vi behöver öka antalet forskarutbildade i Sverige för att kunna fortsätta att öka andelen lärare med forskarutbildning eftersom behovet stadigt ökar år från år vid högskolor och universitet, men också för att näringsliv och offentlig sektor skall kunna få del av den kompetens som de har. Forskarutbildningsreformen är bra. Jag följer noga utvecklingen. Jag tror att universiteten nu har tagit mått och steg som gör att implementeringen av den blir ännu bättre.
Fru talman! Jag har lyssnat till utbildningsministerns beskrivning av utvecklingen inom den högre utbildningen och forskningen och delar i stort både visionen och de delmål som är uppnåbara inom en snar framtid. Jag skulle vilja lyfta fram och få utbildningsministerns syn på två frågor som inte har berörts i debatten. Den ena handlar om studentinflytandet och den andra om studenternas sociala situation. Tyvärr finns det en tröghet inbyggd i systemet. De gamla universiteten var, om vi ser bakåt i tiden, hierarkiska och ganska låsta institutioner. Det var inte precis idealutgångsläget för den typ av reformer som vi talar om. Studenterna har haft väldigt lite att säga till om. Är utbildningsministern beredd att ge studenterna rätt att finnas med i alla beslutande och beredande organ? Det gäller t.ex. de råd, fonder och stiftelser som delar ut forskningsanslag. Det vore naturligt att doktorandföreningarnas representanter fanns med där. Det skulle säkert gagna utvecklingen. Jag tror också att studenternas möjligheter att delta skulle ge en viss trygghet, men det handlar naturligtvis om ett större problem än så. Det skulle vara bättre om de studiesociala problem som finns äntligen åtgärdades. Studenterna hör alltså till den grupp i samhället som inte har tillgång till det sociala välfärdssystemet, bl.a. därför att de inte betraktas som löneanställda. De ligger utanför systemet. De behöver alltså ett försäkringssystem. Det gäller olycksfallsförsäkringar, sjukförsäkringar, a-kassa osv. Denna fråga bör utredas i sin helhet. Är utbildningsministern beredd att tillsätta en utredning för att ge övergripande förslag på hur den studiesociala situationen skall kunna förbättras?
Fru talman! Jag ser, liksom Gunnar Goude, studentinflytandet som en väldigt viktig del i högskolans arbete. När det gäller kvalitetsfrågor och kvalitetsutveckling är kanske ett aktivt studentinflytande en av de allra viktigaste komponenterna. Det är de som har den starka kraften att driva på för att se till att de får en utbildning som är av hög internationell klass och gångbar på arbetsmarknaden. I dag ligger den formella representationen bland studenterna väldigt högt. Våra ambitioner när det gäller studenternas plats i styrelser och så är höga. Men precis som Gunnar Goude påpekar finns det också beredande organ inför detta styrelsearbete där i många fall studenterna inte är involverade. Jag vet att många studenter kan känna att de ibland hamnar i lite grann av en gisslansituation. Man är formellt väl representerad men man finns inte med i diskussionen i bakgrunden. Det är inget enkelt problem. Det kan naturligtvis vara högst olika var de formella besluten fattas i praktiken. Det kan naturligtvis vara en jakt på inflytande som studenterna ställs inför. Jag arbetar nu med den utredning som kommer. Den är ute på remiss. Den gäller studentinflytandet och har en rad konkreta förslag när det gäller detta. Jag räknar med att kunna genomföra en del förändringar på basis av den utredningen, inte minst när det gäller synen på att studentinflytande är en del av kvalitetsarbetet på högskolan. När det gäller studenternas sociala situation handlar det naturligtvis om en väldigt bred syn på den samhällsservice som finns. Det gäller de dagis som finns och de taxor som gäller där. Det gäller de möjligheter till kommunikationer, boende och allt sådant som finns. De frågorna hanteras naturligtvis inte av Utbildningsdepartementet. När det gäller de konkreta frågorna får vi ta en debatt på de olika områdena. Jag tror att det är viktigt med en distinktion. Som student är man inte löntagare, och då har man inte automatiskt tillträde till de sociala försäkringar vi har. Det tycker jag är en rimlig utgångspunkt. Dessa försäkringar gäller arbetslivet. De gäller när man har ett jobb med skatt och annat som man betalar in.
Fru talman! Jag tackar för svaret. Jag tror ändå att ett initiativ från utbildningsministern i fråga om den studiesociala utredningen skulle vara välkommet och kanske behövligt. Den uppmärksammas nog inte automatiskt inom andra departement. Får jag till sist bara säga ytterligare en sak. Jag vill haka på den diskussion som Per Bill tog upp om kunskapslyftet. Där är det en politisk motsättning. Men det finns problem där som kanske inte bottnar i den politiska motsättningen och som inte får slarvas bort i den där kubbningen. Det gäller hur kunskapslyftet skall få sin naturliga fortsättning. Kunskapslyftet var en reform som kom i rätt tid, en tid med hög arbetslöshet. Vi har ju många medborgare som inte har kunnat tillgodogöra sig den nya gymnasie och grundskoleutbildningen. Det var bra att den kom. Men tanken på hur framtiden skall se ut har vi inte sett mycket av. Hur är den långsiktiga planeringen för kunskapslyftet? En kvarts miljon människor har gått i kunskapslyftet, 100 000 har gått i gymnasieutbildning. Hur skall deras fortsättning se ut? Jag ser faktiskt stora svårigheter med att släppa in denna stora grupp i högskolorna samtidigt som man vill öka intaget direkt från gymnasiet. Där finns faktiskt ett problem som är närmast oöverstigligt i dagens situation. Hur har utbildningsministern tänkt att man skall kunna hantera det här inom låt oss säga de närmaste 5-6 åren?
Fru talman! Gunnar Goude tar upp en väldigt viktig fråga. Vi har nu kunskapslyftet som kompletterar och kraftigt förstärker den traditionella vuxenutbildningen. Det löper fram till år 2002. Det är klart att en långsiktig vuxenutbildningspolitik måste rikta sig bortom 2002. Vi arbetar på departementet med nästa steg. Hur ser vuxenutbildningen ut i det längre perspektivet? En sak är jag säker på: Det är inte så att det är mindre utbildning för vuxna vi ser framför oss. Det är klart att kunskapslyftet har varit en reform och en åtgärd som också har använts för att pröva nya modeller. Det har handlat om att förnya vuxenutbildningen och använda nya metoder. Det kommer vi att kunna använda oss av i arbetet med en långsiktig reformering av vuxenutbildningen. Vi återkommer till det.
Fru talman! I utbildningsministerns fina och känslomässiga inledning av sitt anförande kunde vi höra honom prata om vikten av att många människor får möjlighet att studera på högskolor och universitet. Strax därefter pratade han också om att det är genom kunskap och kompetens som möjligheterna till arbete finns i framtiden. Men han beskrev också sin oro över att det är elever från studieovana arbetarmiljöer som inte väljer att studera vidare. Då gör det mig ganska fundersam att utbildningsministern så upprört kan stå och tala om de partier som har förslag kring ett nytt studiemedelssystem, de partier som har en vilja att vara med att förändra och utveckla högskolan och den kvalitet som finns där. Thomas Östros förmedlade i sitt anförande en oro när det gäller hur studenter från miljöer med liten studievana väljer att inte studera vidare. Men den situationen kan vi ju förbättra om vi får ett nytt studiemedelssystem. Mycket förvånande, utbildningsministern! Det är väl också första gången vi har hört att en minister ger heder åt partier som inte har finansierade förslag.
Fru talman! Nej, det har Sofia Jonsson nog aldrig hört mig säga förut. Men hedern gällde de partier som vågar erkänna att det de har i studiemedelsfrågan är visioner men inte en krona till finansiering. Den hedern var jag tvungen att ge till Folkpartiet, för det är bra. Då vet vi vilken spelplan vi arbetar på. Jag är inte säker på att heller Centerpartiet har den finansiering i femmiljardersklassen som det här kan komma att handla om när vi staplar upp de angelägna reformer som vi ser framför oss. Jag för gärna en diskussion om den angelägna reform som studiemedelsreformen är. Men vi måste hålla den på en nivå som gör att det faktiskt också är möjligt att genomföra det här i praktiken.
Fru talman! Jovisst, Thomas Östros, är det viktigt att ha förslag som fungerar och håller inför framtiden och som innebär att fler studenter får möjligheter att utbilda sig inom den högre utbildningen. Det jag dock tycker är förvånande, fru talman, är ju att utbildningsministern pratar om vikten av ett nytt system men samtidigt inte säger sig ha funderat ut ett nytt system. Dessutom meddelade han härom veckan att en proposition om ett nytt system kanske - endast förhoppningsvis - kan komma under mandatperioden. Utbildningsministern kan tycka att Centerpartiets förslag inte håller ekonomiskt. Men det är i alla fall ett förslag som det finns vissa pengar i.
Fru talman! Sofia Jonsson tar upp den sociala snedrekryteringen, som är den kanske grundläggande frågan när vi diskuterar åtgärder framöver i utbildningspolitiken. Då är det klart att man också måste göra prioriteringar. Den prioritering som vi gjorde under den förra mandatperioden var att först och främst satsa på en kraftig utbyggnad av den högre utbildningen. Det tror jag var helt riktigt - också sett ur det här perspektivet. Det har gjort att det har blivit möjligt för grupper som tidigare inte haft en chans att komma till högskolan att nu få en högre utbildning. Den typen av prioriteringar är viktiga att göra, särskilt när vi ser till det samlade resursutrymmet. Budskapet från mig är klart: Det är angeläget med en studiemedelsreform. Det system vi har i dag fungerar inte bra inför 2000-talet. Men det skall också sägas i samma anda att när man staplar upp reformer som börjar närma sig fem-sexmiljardersklassen är man ute och reformerar någonstans där det inte är realistiskt att genomföra det. En studiemedelsreform kommer att genomföras under mandatperioden. Den skall bidra till att minska social snedrekrytering. Men det finns också andra väsentliga åtgärder som vi inte får glömma bort, som att bygga ut högskolan och se till att vi får en annan värdering av högre utbildning också i samhällsgrupper som i dag inte värderar den tillräckligt högt. Det kan göra att ungdomarna får en stimulans att gå vidare.

Fru talman! Jag vill informera riksdagen om resultaten av den gångna helgens toppmöte i Wien. Toppmötet, som i praktiken utgjorde avslutningen av det österrikiska ordförandeskapet, hade en mycket bred dagordning. Jag kommer därför att koncentrera min information kring ett antal av de mer centrala ämnen som diskuterades inklusive de frågor som den svenska regeringen särskilt driver i EU-samarbetet. Jag kan konstatera att toppmötesdiskussionerna om sysselsättningen nu fördes i en atmosfär som är fri från konfrontation. Wientoppmötet bekräftade att kampen mot arbetslösheten fortsatt står högst på EU:s dagordning. Det system som införs med nationella handlingsplaner för sysselsättning och som utvärderas på europeisk nivå fungerar väl. Vi börjar också se resultat. Stabil ekonomisk tillväxt, låg inflation, fallande räntor och en aktiv arbetsmarknadspolitik har lett till att 1,7 miljoner nya arbeten skapats i Europa under 1998. Arbetslösheten i Europa är nu för första gången sedan 1992 under 10 %. Men detta innebär inte att vi kan vara nöjda. De nya inslagen vid toppmötesdiskussionen denna gång var förslaget om europeisk sysselsättningspakt. Den minnesgode erinrar sig kanske att detta var ett svenskt förslag redan för några år sedan. Med socialdemokratisk regeringsmedverkan i 13 av 15 EU länder är tiden nu mogen att ta detta steg. Under det tyska ordförandeskapet nästa år skall innehållet i pakten konkretiseras. Vi var i Wien överens om att det bl.a. bör innehålla ytterligare kvantifierbara mål för arbetet med ökad sysselsättning. Mål bör sättas upp för hur stor andel av den vuxna befolkningen som skall vara sysselsatta på samma sätt som vi i Sverige har gjort på nationell nivå. Diskussionen om den ekonomiska politiska dagordningen rymde inte någon större dramatik. Förberedelserna för införandet av den gemensamma valutan löper väl. Vikten av ett samlat uppträdande från EU:s sida i diskussionen om den globala finansiella situationen underströks. Den skattepolitiska diskussionen blev ganska intensiv. Som bekant har det i bl.a. Storbritannien under senare tid blivit en ganska häftig reaktion på olika förslag om ökad skatteharmonisering. Min bedömning är att det bör vara möjligt att på ett konstruktivt sätt fortsätta diskussionerna om det skattepolitiska paket som sedan en tid tillbaka diskuteras i Ekofin. Här handlar det inte om att ge upp den nationella bestämmanderätten över skatterna. Däremot tror jag att det kan bli möjligt att föra kampen mot illojal skattekonkurrens ett steg framåt. Vår strävan att nå en överenskommelse om miniminivåer för kapitalbeskattning har nu ett brett stöd inom unionen. En annan skattefråga som åtminstone medierna tyckte var huvudfrågan under hela toppmötet rörde en eventuell fortsättning av den skattefria försäljningen. Toppmötet enade sig om att be kommissionen och Ekofinrådet att till i mars nästa år undersöka vilka effekter på sysselsättningen som ett avskaffande av den skattefria försäljningen skulle få. Rådet bör även pröva en begränsad förlängning av den nuvarande ordningen för skattefri försäljning. Två viktiga frågor som diskuterades på toppmötet var utvidgningen och Agenda 2000, dvs. EU:s interna hushållning för de kommande åren. Jag tror att det är viktigt att se dessa båda frågor i ett sammanhang. Diskussionerna om Agenda 2000 ledde inte till något framsteg i sak. De olika länderna redovisade sina positioner, och det framgick då tydligt att vi står inför en besvärlig uppgift att under det tyska ordförandeskapet nästa halvår jämka samman det hela till en uppgörelse. I ljuset av denna diskussion var det inte så konstigt att de som har mycket starka ytterlighetsuppfattningar i frågan om fördelningen av EU:s egna resurser också vill göra en koppling till utvidgningen. I sak innebar utvidgningsdiskussionerna att toppmötet ställer sig bakom vad utrikesministrarna förhandlat fram om den fortsatta processen. Det innebär att det som vi enades om i Luxemburg för ett år sedan i allt väsentligt håller och att de särskilda framstegen i Lettland och Litauen erkänts. Man har också tagit fasta på att kommissionen förklarat att den under 1999 kommer att föreslå att förhandlingar inleds med Lettland om reformtakten där består. Det är ingen hemlighet att vi och de övriga nordiska länderna gärna hade sett att toppmötet något tydligare hade gett ett positivt erkännande av de stora ansträngningar som görs i kandidatländerna. Stämningsläget är dock just nu sådant att många EU-länder vill att den interna resursfördelningen görs upp innan de är beredda att på allvar gå vidare i utvidgningsprocessen. Min slutsats är dock ändå att vi inte skall behöva förlora tid i det fortsatta arbetet. Det omställningsarbete som pågår i kandidatländerna är mycket djupgående. Det måste finnas utrymme för genuint demokratisk förankring av de åtgärder som nu vidtas. Regeringen kommer givetvis att fortsätta att tillsammans med andra nordiska länder vara pådrivande i utvidgningsarbetet. Fru talman! I partiledardebatten i slutet av oktober angav jag fyra områden utöver utvidgningen och sysselsättningen som jag ville ägna särskild uppmärksamhet åt i EU-arbetet. Låt mig kortfattat redovisa hur diskussionerna förlöpte i dessa för regeringen centrala ämnen. Först skall jag ta upp jämställdheten. Här gav våra ansträngningar konkreta resultat. Som första punkt i slutsatserna om det fortsatta arbetet med riktlinjerna för sysselsättningen i EU kan man nu läsa följande: Medlemsstaterna skall ägna särskild uppmärksamhet åt att åstadkomma tydliga framsteg på jämställdhetsområdet genom att utnyttja principerna om bench marks och mainstreaming. Det mål för jämställdheten som vi satte upp inför toppmötet, att på detta sätt ta första steget mot en ordning med nationella handlingsplaner för jämställdhet, uppnåddes således. På miljöområdet slog toppmötet på nytt fast att principen om hållbar utveckling skall genomsyra alla EU:s politikområden. Redan till toppmötet i Wien hade tre ministerråd lämnat rapporter. Ett ytterligare antal ministerråd får nu i uppdrag att konkret redovisa hur detta skall gå till. Här möter vi inte längre något motstånd. Alla inser att detta är framsynt och nödvändigt. På svenskt förslag kommer frågan om starkare konsumentskydd att ingå som ett prioriterat område i diskussionerna om det fortsatta genomförandet av den inre marknaden. Frågan om EU:s samarbete med Ryssland blev föremål för en lång diskussion i regeringschefskretsen. Vi var alla överens om vikten av ett nära samarbete med Ryssland när landet nu genomgår en svår ekonomisk kris. Jag presenterade ett antal konkreta förslag om hur ett sådant samarbete skulle kunna se ut: · Öppna upp möjligheter för ett samarbete på det rättsliga området för att hjälpa Ryssland hantera den organiserade brottsligheten. · Systematiskt utbyta information om samarbetet med Rysslands olika regioner. · På lämpligt sätt stödja fri opinionsbildning och fria medier. · Öka personutbytet med ryska politiker, företagare och administratörer. Allt detta skall vi nu närmast samarbeta om med det tyska ordförandeskapet, så att dessa idéer kan ingå i den gemensamma EU-strategin för Ryssland som skall utarbetas under nästa år. Jag skall sammanfatta Wientoppmötet för vår del: Först kampen mot arbetslösheten, sedan utvidgningsfrågorna och Agenda 2000, sedan jämställdhet, miljöfrågor och konsumentskydd. Det är ingen dålig dagordning: kampen mot arbetslöshet, utvidgning, jämställdhet, konsumentskydd och miljöfrågor. Det är en progressiv dagordning som väl avspeglar, skall vi säga, den rödgröna majoritet, den rödgröna reda, som numera präglar europeisk politik. Det blev också toppmötet i Wien ett uttryck för. Fru talman! Till sist några ord om två andra områden som på olika sätt rönt viss uppmärksamhet. Först gäller det frågan om löner och andra förmåner för EU:s parlamentariker som ju har diskuterats i parlamentet under den senaste tiden. Parlamentets talman José Maria Gil-Robles redovisade för toppmötet det förslag till förmånspaket som det nu finns en majoritet kring. Både den danske statsministern och jag själv markerade att vi ansåg att principen om att parlamentarikerna betalar skatt i sitt eget land var viktig att upprätthålla. De nya bestämmelserna, vilka enhälligt måste godkännas av rådet, är avsedda att tillämpas på de ledamöter som väljs vid EU parlamentsvalet i juni nästa år. Det finns således ytterligare tid att diskutera frågan. Slutligen: Omedelbart före toppmötet högtidlighölls 50-årsdagen av FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Med anledning av detta föreslog jag att EU under det kommande året ägnar särskild uppmärksamhet åt kampen mot rasism, främlingsfientlighet och antisemitism både inom EU och i kandidatländerna. Detta fick starkt stöd, och toppmötet välkomnade särskilt den konferens som planeras i Stockholm om ungefär ett år för att sprida information om Förintelsen. Detta, fru talman, är i koncentrat en redovisning från det toppmöte i Wien som hölls i helgen.

Fru talman! Det verkar som att toppmötet i Wien blev lite av en bekräftelse på att entusiasmen för östutvidgningen svalnar på sina håll i flera av EU:s medlemsländer. Man säger ju i slutsatserna att den här utvidgningsprocessen nu är på god väg. Man säger också att det skall bli en dynamisk fortsättning. Men det tas inga steg framåt, efter vad man kan begripa, förrän i Helsingfors 1999. Det verkar alltså vara lite av på stället marsch. Jag tycker att man skall försöka förklara det som ändå måste tolkas som ett misslyckande och fundera lite över hur Sverige skall agera i fortsättningen. Det har ju varit så att Sverige i Agenda 2000 förhandlingarna drivit krav och, får man väl säga, betett sig på ett sätt som har stökat till det lite. Man har ju talat om lägre EU-avgift och en fryst EU budget. Det är större nedskärningar från svensk sida i förslagen än vad t.o.m. kommissionen har föreslagit på jordbruks och regionalpolitiksområdena. Det är uppenbart att även inriktningen i det svenska agerandet påverkar andra länders bedömning av om man vill vara med om en östutvidgning eller inte. Därför vill jag fråga hur statsministern och regeringen tänker bete sig för att, kan man säga, försöka återvinna ett brett beslutsamt stöd för östutvidgningen, om regeringen kan ompröva delar av den svenska förhandlingsinriktningen för att medverka till de mål som ändå måste anses vara övergripande i dag för att åstadkomma den nödvändiga östutvidgningen.
Fru talman! Jag tror att Lennart Daléus skall vara lite försiktig med att säga att entusiasmen svalnar. Det finns ingen tvekan om att alla länderna i Europa, inom EU, ser en möjlighet att sätta punkt för det kalla kriget genom utvidgningen av EU till nya medlemsstater. Man ser en möjlighet att komma bort från östoch väst-tänkandet inom Europa. Den historiska uppgiften ser alla, och den är jag övertygad om att vi kommer att fullfölja. Den processen är just nu, precis som jag sade i min redogörelse, koordinerad - ligger samtidigt - med att vi diskuterar budgeten för EU framöver. Både Lennart Daléus och jag vet att EU:s budget i huvudsak är jordbrukspengar - dessutom lite regionalpolitik men i huvudsak jordbrukspengar. Lennart Daléus och jag vet också att för att vi skall få till stånd en utvidgning av EU som vi kan hantera ekonomiskt bör vi reformera den jordbrukspolitik som nu ligger. Min bedömning är att vi, även om vi inte hade diskuterat utvidgningen och inte hade haft de nya kandidatländerna, skulle ha diskuterat den jordbrukspolitik som ligger därför att den i grunden inte är sund. Det är en svensk uppfattning som är känd sedan länge. Vi hjälper inte kandidatländerna genom att i diskussioner om Agenda 2000 på något sätt börja anpassa våra krav eller våra synpunkter till länder exempelvis i södra Europa som har andra intressen än vi kring jordbrukspolitiken. Det skapar bara en kortsiktig arbetsro som troligen långsiktigt förlamar unionen. Vi kommer att ha en tuff diskussion nästa år i Tyskland om den framtida EU-budgeten och om de framtida riktlinjerna för jordbruks och regionalpolitiken. Men jag tror inte att någon av oss någonsin kommer att tvivla om att när väl den diskussionen är genomgången fortsätter utvidgningsprocessen precis som förut. Att sända andra signaler är att sända in tvekan, och det vill jag inte medverka till.
Fru talman! Jag får ta det frågevägen snarare än att uttrycka åsikter, även om det blir indirekt. Jag frågar alltså om inte statsministern delar min och andras uppfattning, om inte regeringens långtgående besparingsförslag - besparingsförslag är bra men nu gäller det de långtgående besparingsförslagen - har medverkat till att skapa en oro och ett sviktande intresse hos en del länder när det gäller östutvidgningen. Jag skall, fru talman, skynda mig att säga att jag inte är ensam om att av det som hände i Wien göra bedömningen att det snarare är en neddragning av takten än en förändring. Min andra fråga är om det inte är så att regeringens linje när det gäller budgetdiskussionen minskar återflödet av resurser till Sverige. Frågan blir därmed tvåfaldig så att säga: Bromsas inte östutvidgningen? Och i det andra fallet: Gynnar ett sådant här agerande verkligen svenska intressen?
Fru talman! Jag tror att det gynnar oss om vi får en renare budget inom EU, en budget där vi lika gärna kan behålla pengarna själva i Sverige i stället för att först betala in dem till EU och sedan kräva tillbaka dem för att på så sätt så att säga få någon balans i flödena. Det finns anledning att gå igenom det här. Vi kan konstatera att många ekonomiskt mycket väl utvecklade länder i EU trots allt är nettobidragstagare vad gäller EU. Det är inte en rimlig ordning. Detta måste vi våga kritisera utan att vi för den skull hamnar direkt i en diskussion om jordbrukspolitiska intressen. Vår linje är genomtänkt, förankrad i riksdagen. Jag tror att oavsett utvidgningen krävs det en reformering av EU:s budget och EU:s jordbruks och regionalpolitik.

Fru talman! Det var också vad jag gav uttryck för. I den delen gick det inte tillräckligt långt enligt den uppfattning som vi har. Vi hade gärna gått längre. Lennmarker vet vad jag redovisade inför EU nämnden omkring vår uppfattning om kommissionens förslag. Det är sant. Men vi skall vara försiktiga så att vi inte hamnar i läget att beskriva det nya som vi nu upplever som ett avståndstagande från utvidgningsprocessen. Det är inte där det ligger. Jag är övertygad om att det handlar om att vi nu går in i en fas där vi diskuterar Agenda 2000. Den fasen blir intensiv nästa halvår. Sedan är vi förhoppningsvis tillbaka i en process som kraftfullt drivs framåt. Utvidgningen kommer inte att gå att stoppa. Den är en historisk nödvändighet och har en stark folklig förankring i både öst och väst.

Fru talman! Jag tror inte att Göran Lennmarker skall vara så bekymrad. Vi skall trots allt komma ihåg att det i stort sett var den uppsättning regeringar som nu sitter, med ett undantag, som fattade utvidgningsbeslutet i Luxemburg. Det blev ju inte snävt utan brett trots att det fanns de - det vet Göran Lennmarker mer än någon annan - som hade haft en mindre generös inställning i denna fråga. Vi skall fortsätta att driva processen. Jag är inte nöjd med slutsatserna från Wien. Jag kopplar dem till Agenda 2000. Därefter, när vi har den processen igenom, är jag helt säker på att detta rullar på precis som tänkt.
Fru talman! Jag måste konstatera att det tyvärr inte togs många långa steg framåt i de viktiga frågorna. Utvidgningen har diskuterats här, Agenda 2000 likaså. Skall man jämföra tidsförhållanden och tidsbrist är det väl snarast så att Agenda 2000 trycker på ännu mera, eftersom det rör frågor som måste läggas till rätta innan utvidgningen kan bli aktuell och genomföras. Rent pinsam var den roll som kom att tilldras frågan om försäljning av skattefri sprit. Där har jag egentligen en fråga till statsministern. Hur kommer det sig att statsministern kunde företräda en position som han inte hade redovisat inför EU-nämnden några dagar tidigare och som går 180 grader mot den ståndpunkt som finansministern tidigare har angivit? Jag noterar detta som en egendomlighet men skall gå vidare till det ämne som jag skulle vilja fråga statsministern om. Det gäller det som berördes i presentationen här, nämligen skatteharmonisering. Inför beslutet om införandet av euron sade statsministern att en orsak till att Sverige skulle ställa sig utanför var att han var rädd för den ekonomiskpolitiska samordning och den gemensamma budgetpolitik som skulle kunna bli följden av en gemensam valuta. Nu hör man honom livligt applådera när tyska och franska finansministrar tar steg mot majoritetsbeslut i ekonomisk-politiska frågor. Visserligen säger han att det nationella vetot skall kvarstå i skattepolitiken, men när det gäller att beivra illojal skattekonkurrens kan han tänka sig beslut med kvalificerad majoritet. Man får en känsla av att när det gäller att införa minimiskattesatser som kommer att verka uppdrivande på skattetrycket kan statsministern vara med, utom kanske möjligen när det gäller skattefri sprit, tobak och parfym. Då vill han ha låga skatter. Jag undrar hur det går till. Står regeringen fast vid att beslut i skattepolitiska frågor i EU skall fattas med enhällighet, alltså att det nationella veto som vi från Sveriges sida enhälligt slagit vakt om skall bevaras?
Fru talman! Därom råder ingen tvekan. Däremot hälsar jag med tillfredsställelse att exempelvis de kryphål, som representeras av att man i vissa länder kan spara skattefritt, täpps till. Det har vi drivit från svensk sida ganska länge. I de slutsatser som nu finns från Wientoppmötet har vi fått gehör för detta. Det tycker jag är bra. Den typen av harmonisering har jag ingenting emot. Men vi är rädda om vår möjlighet att i denna kammare ta ut skatter därför att det ytterst är svenska folkets egen angelägenhet. Det i sin tur är grundförutsättningen för att behålla ett välfärdssamhälle av det snitt som vi vant oss vid i Sverige och som en stor majoritet av våra invånare uppskattar. Frågan om taxfreeförsäljning, eller duty free som det också heter, är egentligen inte så stor som utrymmet i rapportering från toppmötet antyder. Min uppfattning är den att vi har ett beslut om att avskaffa den. Grundinställningen ligger fast. Däremot när de tre stora ländernas premiärministrar vädjar om förståelse för att kunna hantera den arbetslöshetssituation som kan komma att uppstå, är det inte orimligt att man skickar tillbaka frågan till Ekofinrådet för att det skall titta på saken igen. Allt annat hade varit att vara en utomordentligt okänslig politisk person. Om man skall tolka mandatet så snävt, att ingenting kan göras vid bordet av det här slaget, kan vi lika gärna skicka in skriftliga röstfullmakter. Det är trots allt politik det handlar om. Då måste man av och till kunna hitta en rimlig kompromiss så att organisationen fortsätter att gå framåt.
Fru talman! Nu var det inte direkt vid bordet förändringen skedde. Jag såg själv statsministern i TV rutan skinande glad säga att det är trevligt att kunna köpa lite taxfree när man är ute och reser. Det var flera dagar innan, så nog fanns det möjlighet att förankra den totalt förändrade ståndpunkten i riksdagen om statsministern bara hade bekvämat sig att göra det. Men jag håller med om att det är en liten fråga. Jag utgår från att statsministern delar min uppfattning, att man i en gemensam gränslös marknad inte kan ha särskilda bestämmelser för transport av spritdrycker. Men tillbaka till skatteharmonisering. Statsministern bestrider inte mitt påstående att tendensen för honom är att man kan man tänka sig en skatteharmonisering uppåt och utan att det nationella vetot skulle spela in. Låt oss ta ett exempel. Man har kritiserat Irland för att man där har beviljat företag från andra länder förmåner vid etablering i landet. Nu håller man på att införa en enhetlig skattesats på 12,5 %. Anser statsministern att tillämpningen av en generell skattesats på 12,5 %, långt under vad som finns i andra länder, är ett utslag av skadlig skattekonkurrens? Eller är det, som jag anser det, en sund skattekonkurrens därför att det medverkar till att få ned skatteuttaget och därmed till att Europa blir mer konkurrensdugligt i jämförelse med Nordamerika och Sydostasien i fortsättningen?
Fru talman! Vi skiljer oss åt, Lars Tobisson och jag. Lars Tobisson hämtar sina modeller för samhällsbygge i en annan del än Europa. Sydostasien är ingen förebild för mig och kommer aldrig heller att bli det. Vi har faktiskt i Europa bestämt oss att fördela på ett rättvist sätt och bygga anständiga samhällen där människor som åldras och blir sjuka eller arbetslösa kan leva ett värdigt liv och där barn och ungdomar får en bra uppfostran. Det kostar pengar, det kräver skatter. Det är faktiskt en politisk uppgift att se till att vi skyddar möjligheten att ta ut skatt när man nu öppnar gränserna. Allt annat än detta är, Lars Tobisson, att fly från kärnfrågan. Frågan som ställdes i första inlägget var ju om jag var för majoritetsbeslut eller inte. Den frågan har jag klart svarat på. Sedan har jag ingen kunskap om vad EU-länderna sysslar med just nu. Det får jag återkomma till när jag har satt mig in i den frågan. När det gäller taxfreeförsäljningen verkar Tobisson upprörd. Ta det med ett litet smil, Lars Tobisson, för en gångs skull! Det är faktiskt ingenting som gör att unionen går under, att vi lyssnar på en opinion som de facto finns. Sedan kan vi fundera över hur det har kunnat bli på det viset, att man driver frågan så att säga ända fram till kanten och först därefter kliver det fram premiärministrar från de tre största medlemsländerna och vädjar: Låt oss vänta. Det är klart att den politiska reaktionen från min sida, även om jag förstår principen, är att man väntar lite och försöker att hitta en lösning som enar alla.

Fru talman! Jag tänkte ställa en fråga om östutvidgningen och synen på vad som hände i Wien. Men låt mig med anledning av det allra senaste som sades uttrycka en viss förvåning över statsministerns minst sagt lättsinniga inställning till förankringen av relativt viktiga frågor i den svenska riksdagen och den svenska EU-nämnden. Den frågan har nyligen diskuterats i det svenska konstitutionsutskottet då ett enigt utskott hade synpunkter när det gäller en av statsministerns kolleger. Så till den stora frågan. För Folkpartiet liberalerna och för alla europeiska liberala partier är östutvidgningen den riktigt stora frågan. Jag vet att statsministern har ungefär samma uppfattning. Efter att statsministern höll sitt s.k. linjetal häromåret har jag noterat att det är en gemensam uppfattning, att östutvidgningen är den viktigaste frågan. Jag har inte funnit någon anledning att rikta kritik utan bara noterat att statsministern och den svenska regeringen driver denna fråga på europeisk nivå, och det tycker vi är bra. Men jag blev bekymrad i dag över den rätt lättsinniga beskrivning som statsministern gav av det som hade hänt i Wien. Den strider mot allt vad som står i alla massmedier och mot det som man kunde se i TV - jag hade förmånen att vara i Tyskland dagen innan där den nye tyske förbundskanslern, Göran Perssons partivän, framträdde i den tyska förbundsdagen och berättade vad han skulle göra på Wienmötet. Det var en av de mera beklämmande politiska föreställningar som jag har tagit del av. Läget är ju det att vi numera har - som statsministern ofta brukar påpeka - socialdemokratiska ledningar i det stora flertalet av EU:s medlemsländer, 13 av regeringarna har ett socialdemokratiskt inslag. Om alla andra utom statsministern gör bedömningen att stämningsläget i denna viktiga fråga kraftigt har försämrats under det senaste halvåret är jag bekymrad över om det verkligen är statsministerns uppfattning, eller om det är en förhandlingsteknisk uppläggning på vilket sätt han skall kunna påverka sina socialdemokratiska partivänner. Så min fråga är: Ser statsministern några goda möjligheter att påverka de socialdemokratiska regeringarna, som snabbt har svalnat i denna viktiga fråga, och då inte minst den tyska regeringen?
Fru talman! Jag tror att jag har gjort ståndpunkten klar. Jag är inte nöjd med Wienslutsatserna. Men jag varnar för att tro att detta är ett uttryck för att utvidgningen inte är en viktig angelägenhet. Min bedömning är att detta är ett inslag i den ganska infekterade diskussion som nu kommer att föras i Europa under det kommande halvåret om det som vi kallar för Agenda 2000, eller enklare uttryckt: om hur de pengar används som vi betalar in till unionen, vem som får tillbaka dessa pengar och hur de fördelas i Europa. Det är den dragkampen som vi nu bevittnar. I det sammanhanget är också utvidgningsfrågan uppe, inte för att ifrågasättas utan därför att den jordbrukspolitik som man bestämmer sig för påverkar också våra förutsättningar för att driva utvidgningen på det ena eller andra sättet. Bo Könberg begår ett misstag om han tror att diskussionerna om budgeten är någonting som skall förväxlas med den grundläggande inställningen till utvidgningen. Den uppslutningen finns kvar, det är min bestämda uppfattning. Vi tänker fortsätta att driva den som vår högst prioriterade fråga.
Fru talman! Det allra sista gläder mig mycket. Det är förstås viktigt att alla som tycker som statsministern och jag verkligen ägnar den energi som vi har till att driva denna fråga. Men det som bekymrar mig och många andra - också tidningarna har skrivit om det - är en annan bild än den som statsministern ger. Det är inte bara bilden av att det råder något slags förhandlingsläge som man försöker att positionera sig i för att kunna betala in något mindre pengar, utan många uppfattar det som att det har skett en attitydförändring. Ungefär samtidigt som man träffades i Wien träffades de liberala partiledarna i Bonn under torsdagen och fredagen. På många håll var man mycket oroad över det som de uppfattade som en omsvängning i negativ riktning, att det inte bara handlade om att man ville positionera sig utan att man faktiskt hade en mycket svalare inställning till denna viktiga fråga och såg en mängd hinder på vägen.

Fru talman! Nej, den uppfattningen delar jag inte. Jag upplever att det i grunden är samma tyska politik. Sedan kan det också bero på vilket intryck man får. Det kan bero på vem man talar med. Det är klart att jag har ju möjlighet att umgås med ansökarländerna, träffa deras stats och regeringschefer och höra efter hur de bedömer läget. Där finns en obruten tro och optimism. Jag kan också se en annan sak som gläder mig oerhört, nämligen den enormt snabba förändring som dessa länder genomgår just därför att de strävar efter ett medlemskap i den europeiska unionen. Den kraften som ligger däri kommer naturligtvis att resultera i att utvidgningsprocessen drivs vidare. Det är min bedömning. Skulle jag bedöma situationen i Europa fel, då är det ett allvarligt bakslag, men jag har ingen anledning att tro att så är fallet.
Fru talman! Samtidigt som man kan uppleva att möjligheterna för ansökarländerna försvagades skärpte man ju upp sina egna synpunkter när det gäller den gemensamma ekonomiska politiken. Man intog bl.a. ståndpunkten att det är nödvändigt att EU talar med en röst i det internationella samarbetet om monetär och ekonomisk politik. Denna röst skall då vara ordförande i Euro 11-gruppen. Vidare slog man fast att den europeiska centralbanken skall ha en observatörsstatus i IMF:s styrelse. Jag vill då veta: Hur agerade Sverige när det gällde uppskärpningen av den gemensamma ekonomiska politiken på den internationella arenan? Kommer Sverige att föra en parallell talan i internationella forum? Eller var i världen hamnar Sveriges röst när det gäller viktig ekonomisk politik? En annan del som jag upplevde att man skärpte upp gäller GUSP-samarbetet, som tidigare har varit en gemensam utrikes och säkerhetspolitik mer i ord, men nu sade man att man måste stödjas av en trovärdig operativ kapacitet för att EU skall kunna spela en roll fullt ut. Då är frågan: Har statsministern ställt sig bakom att det skall finnas en operativ kapacitet? Eller har statsministern reserverat sig med hänsyn till att Sverige även fortsättningsvis skall vara ett alliansfritt land?
Fru talman! Det sista först. Vår villighet att delta i krishantering är stor. Vi har nu gjort en insats i Bosnien som faktiskt är långt utöver vad många andra länder inom EU har gjort. Vi samarbetar gott med Nato inom ramen för PFP, Partnership for peace, och i andra konstellationer. Tony Blair har lyft frågan om hur vi i framtiden skall hantera dessa frågor, hur vi skall samordna oss så att vi inte hela tiden ständigt blir beroende av en amerikansk insats när det inträffar kriser i Europa. Vi är öppna för ett resonemang om den typen av krishantering. Men vi är naturligtvis inte öppna för ett resonemang där krishanteringen övergår i att ställa ut nationella säkerhetsgarantier. Då hamnar man i ett läge när man byter säkerhetspolitisk doktrin, och det är inte vår inställning som Marianne Samuelsson väl känner till. Dessa skrivningar har vi inga bekymmer med utifrån vår grundläggande hållning. Den externa representationen är också en fråga som nu diskuteras. Hur skall vi uppträda när det är en valuta inom en stor del av unionen? De som i fortsättningen går runt med euro i plånboken kommer väl att företrädas av någon från Euro-11-gruppen i exempelvis dialogen med IMF. Vi kommer att ha vår dialog. Det är självklart. Vi har lyckligtvis, höll jag på att säga, kronor i plånboken. Andra har andra valutor och företräds av sina regeringar. Jag tycker att det är ganska naturligt att den externa representationen av euron och Euro-11 klarades ut på det här viset. Det innebär att de små länderna, som är inne i eurosamarbetet, på samma sätt som de stora kan representera den valutan, t.ex. i G 7, G 8 och i IMF diskussionerna. Finland, som ju snart blir ordförandeland, kan mycket väl komma att föra diskussionerna för euroområdet i den typen av organ. Jag ser inget konstigt i det. Jag ser det som ett naturligt inslag för dem som har bestämt sig för att följa den linjen. Vi har ju tills vidare bestämt oss för en annan linje.